Herr talman! Som motionär känner jag mig förpliktad att något kommentera motionerna angående forskningspolitiken — speciellt som jag tycker mig finna att såväl fröken Olsson, i ett sensationellt kort anförande, som utskottsmajoriteten i sin polemik mot motionernas syfte inte gjort dem den rättvisa de förtjänar. De frågor, som aktualiserats genom motionerna, kan indelas i huvudsakligen två kategorier: forskningsplanering och forskningsorganisation. Ett av de forskningsorganisatoriska spörsmål, som tas upp i motionerna, gäller effektiviteten och samordningen i forskningsplaneringen och möjligheterna att lösa dessa funktioner tillfredsställande inom den nuvarande organisationsformen. Universitetskanslersämbetet har uttalat sig till förmån för att forskningsplaneringen på regeringsnivå lämpligen bör omhänderhas av organ av den nuvarande forskningsberedningens karaktär. Därvid ifrågasätter universitetskanslern dock, om forskningsberedningen, där man har att väga forskningsområde mot forskningsområde, är det lämpligaste organet i sitt nuvarande skick för en sådan planering. Vad motionärerna önskar i linje med den frågeställningen är bl.a., att forskningsberedningens målsättning, arbetsformer och status klarlägges. Vi delar alltså inte utskottsmajoritetens uppfattning, att allt är väl beställt, och ställer oss, fröken Olsson, skeptiska till att beredningen, som utskottet hoppas, mot bakgrunden av gjorda erfarenheter suc cessivt skall ompröva sina former för verksamheten. Som det nu är, har alltså regeringen till sitt förfogande en handplockad beredning. Ledamöterna i den är utvalda, får jag väl förmoda, efter rent personliga kvalifikationer, bedömda av regeringen, statsministern eller något statsråd. Dessa ledamöter föreställes vara, antar jag, objektiva, neutrala, politiskt obundna och sakliga. När regeringen vill få något besked av vetenskaplig natur eller träffa ett prioriteringsavgörande i vetenskapliga frågor vänder man sig till beredningen, antar jag. Det är i så fall bekvämt och ganska rogivande för regeringen. Medvetet eller omedvetet kan man alltså, när man tillfrågar vetenskapsmän om vissa saker, vända sig till dem som man hoppas skall ge det svar man vill ha. Systemet faller på att det inte finns några helt objektiva vetenskapsmän. Vetenskapliga prioriteringsavgöranden blir till sist ofta — för att inte säga praktiskt taget alltid — politiska avgöranden. Slutsatsen skulle alltså bli, menar jag, att forskningsberedningen, eller vilket slags organ vi nu skall ha, även öppet helt eller delvis politiserades — för att använda ett brutalt ord. Som fröken Olsson själv sade, är det trots allt ett politiskt avgörande man träffar när man prioriterar ett område för forskning framför ett annat. Den politiska bedömningen kan sålunda börja och börjar också åtskilligt tidigare än då regeringen och riksdagen träffar sitt avgörande. Politiseringen kan ske så, att den nuvarande forskningsberedningen får inslag av parlamentariker från alla partier, som kanske helst är politiker och vetenskapsmän i förening. Den kan också ske så — det är en tanke som förts fram från bl.a. vetenskapligt håll — att vi har två forskningsberedningar, en tillsatt av regeringen och en av oppositionspartierna. De båda beredningarna skulle alltså få samma uppgifter — i första hand vetenskapliga men också politiskt betingade överväganden i frågor med vetenskaplig anknytning. Beredningarna borde, såsom det skisserats, inte ha någon beslutanderätt, men resultaten av deras diskussioner skulle offentliggöras; den mycket viktiga offentlighetsprincipen har inte på något sätt upprätthållits, när det gäller den nuvarande forskningsberedningen. Riksdagen respektive regeringen skulle sedan fatta sina beslut på grundval av diskussionerna i de olika frågorna. En utredning om och därmed en förnyad ingående bedömning av forskningsberedningens sammansättning, status och befogenheter är alltså, som jag ser det, mycket önskvärd. Intet tyder på — därvidlag är jag oense med fröken Olsson och utskottsmajoriteten — att beredningen själv, som utskottet fromt förutsätter, ständigt omprövar formerna för sin verksamhet, långt mindre griper sig an med det som är det viktiga i sammanhanget, nämligen en principiell prövning av grundvalarna för sitt arbete. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationenl.

Herr talman! Under senare år har det förts en alltmer intensiv diskussion om forskningens betydelse för samhällsutvecklingen både i vårt land och i andra länder. Det har också rests ökade krav på planering av verksamheten och ett nyttiggörande av uppnådda resultat liksom på större resurser för arbetet. Forskningen är ju ett uttryck för kultursträvandena, men den är också i högsta grad en social aktivitet, med vars hjälp vi söker uppnå vissa sociala, d.v.s. samhälleliga, målsättningar. Den insikten måste, anser jag, prägla ett lands forskningsinsatser. Man kan skilja mellan spontan forskning och beställd forskning. Spontan forskning har inget annat syfte än att öka kunskapsmassan; den utgår från vetenskapens nuvarande läge och försöker lägga ytterligare en bit till vårt vetande. Den beställda forskningen avser att tillgodose ett speciellt syfte; det kan vara att bota cancersjukdomar, det kan vara fråga om att åstadkomma bättre jetplan eller större atombomber. Men både spontan forskning och beställd forskning kan vara grundforskning; spontan forskning är nästan alltid grundforskning. Samhället har, såvitt jag kan förstå, på grund av sina kultursträvanden ett klart intresse av att stödja den spontana forskningen, bl.a. därför att spontana forskningsinsatser är en förutsättning för den beställda forskningen. Den spontana forskningen sker vid universitet och högskolor och vid en del statliga forskningsinstitutioner. Den avlönas via universitetens budget och via forskningsråden eller andra anslagsgivande organ. Fördelningen av anslagen mellan olika vetenskapliga områden måste alltid bli skäligen godtycklig. Politikerna får göra en grov fördelning på olika sektorer, och därefter måste man i stor utsträckning överlåta åt vetenskapsmännen att bestämma om forskningsanslagens fördelning. I vissa fall dirigerar emellertid politikerna även den spontana forskningen mycket detaljerat. Jag tänker på inrättandet av akademiska tjänster, vilket ju kan få en effekt också på forskningen. I detta sammanhang kan man tala om behov av en översiktlig politik, som naturligtvis måste vara nära sammanlänkad med den högre utbildningens politik över huvud taget. Den beställda forskningen, som naturligtvis också i stor utsträckning sker vid universitet och högskolor, bör ses i relation till de sociala mål som den avser att främja. Det kan inte vara rimligt att fråga sig: Hur mycket skall vi satsa på social forskning? Hur mycket skall vi satsa på försvarsforskning? Den sociala forskningen måste avvägas mot andra insatser på den sociala sektorn, t.ex. på kriminalvårdens område, och försvarsforskningen gentemot försvarssträvandena. Forskningen är ju ett medel — ett effektivt medel, hoppas man — att uppnå bestämda målsättningar. Från den utgångspunkten är det väl knappast ändamålsenligt att tala om en nationell forskningspolitik. Forskningen måste ses som en del av de olika insatserna på skilda områden. Detta innebär emellertid inte att man inte i vissa sammanhang kan tänka sig en större samordning, vilken i sin tur kan kräva en ökad översikt som anger vilka insatser som görs, inte minst inom den enskilda sektorn. Gränsen mellan spontan och beställd forskning är aldrig så särskilt preciserad. Man skall vara medveten om att det knappast är möjligt att finna några kriterier för fördelning av forskningsanslag mellan skilda områden, lika litet som man kan finna motsvarande kriterier för hur mycket som bör satsas på t.ex. u-hjälp, försvar eller vad det nu kan röra sig om. Däremot kan man kanske finna kriterier för hur mycket som skall satsas på beställd forskning inom ett visst område: av försvarskostnaderna så och så många procent, av vårdkostnaderna så och så många procent o.s.v. Några fasta procenttal kan man väl aldrig räkna med. Universitetskanslersämbetet säger i sitt yttrande att det har att ta ställning till prioritering av forskningsområden och forskningsprojekt. De erfarenheter som universitetskanslersämbetet samlat tycks inte ge stöd för tanken, att en uppdelning av forskningen i grundforskning och annan forskning i detta sammanhang skulle te sig meningsfull. Gränsen mellan den ena och den andra typen av forskning är konstgjord och när det gäller bestämda projekt i praktiken ofta omöjlig att följa. Jag skulle särskilt vilja understryka en eller ett par saker som framgår av ämbetets utlåtande. Det gäller t.ex. behovet av ett intensivare samarbete mel lan universiteten och samhället i övrigt. Det torde föreligga ett stort behov av en sådan vidgad samverkan emellan statlig, kommunal och enskild praktisk verksamhet å ena sidan och universitetsforskningen å den andra, en samverkan som lämpligen kan utvecklas genom skilda slag av uppdragsverksamhet.

Däremot finner ämbetet det inte påkallat att låta frågor angående forskningsplanering ingå i ett sådant utredningsuppdrag. Det synes alltså som om ämbetet på denna punkt hyser en viss tveksamhet i fråga om framtiden. En fråga som vi här i riksdagen nu närmast har att bevaka är forskningens framtid i vårt land.
Herr talman! Med anledning av herr Nordstrandhs anförande måste jag säga några ord. Han gjorde en skissering av två forskningsorgan, partipolitiskt sammansatta. Det är klart att forskare lika väl som alla andra medborgare har politiska åsikter och har full rätt att visa dem och naturligtvis också att i viss mån låta dem påverka sin inställning till vissa frågor, framför allt vad beträffar prioriteringen i fråga om forskningen. Men det är ju lyckligtvis så, att just i fråga om forskningen har vi inom alla partier i så hög grad gemensamma intressen, att det mycket sällan förekommer meningsskiljaktigheter efter strikt partipolitiska riktlinjer. Det är väl ändå det lyckligaste vare sig man vill kalla det att forskningspolitiken ligger över partierna eller att den skär tvärsigenom partilinjerna. Två sådana här partipolitiskt utsedda organ skulle enligt min mening i hög grad på ett icke lyckligt sätt politisera forskningspolitiken. Jag tror att det vore en stor olycka om vi fick något sådant. Herr Nordstrandhs anförande här har ytterligare styrkt mig i min övertygelse, att vi inte skall ha den utredning som motionärerna föreslår.

Herr talman! Jag har inte, fröken Olsson, rekommenderat två forskningsråd utan framförde endast tanken härpå som ett av de förslag som framkommit i diskussionen. Fröken Olsson och jag tycks dock vara överens om att avgörandena i vetenskapliga prioritetsfrågor, då ett stort vetenskaligt område ställs mot ett annat, till sist onekligen ändå blir så att säga politiska bedömanden. Man kan inte säga, att det bara är fråga om ett vetenskapligt bedömande, ty i det ingår tvivelsutan den syn på samhället som vederbörande har — vad han vill att samhället skall omfatta, hur det skall utvecklas, vad som är av betydelse för det o.s.v.

Att försöka uppehålla en teori eller en tanke om fullständig vetenskaplig objektivitet är en chimär — alldeles som om vederbörande gjorde sina bedömningar sittande på en molntapp ovanför den verklighet, där han själv är engagerad.

Herr talman! Det här är ett mycket invecklat ärende och jag kan inte säga att jag begriper det helt och hållet. Jag har dock fått en känsla av att det kan ha begåtts ett formellt misstag i denna fråga i början av 1940-talet. Jag har därför medverkat till att föra fram detta ärende för riksdagen, trots att riksdagen torde ha behandlat det någon gång tidigare. Dessutom har det varit uppe hos Kungl. Maj:t. Resultatet blev emellertid negativt. Utskottet har nu vänt sig till statens avtalsverk för att få ledning i frågan. Avtalsverket började sin verksamhet 1965, och av naturliga skäl har man där inte brytt sig om att forska i det förflutna utan har bara avstyrkt motionen såvitt på verket ankommer. Det kan jag inte säga något om. Vidare har ytterligare en instans tillfrågats, som likaledes har avstyrkt. Jag har egentligen bara för mitt samvetes skull velat säga att jag har haft vissa tvivel, och jag hoppas att utskottet nu har kommit fram till ett riktigt och rättvist resultat i denna fråga. Herr talman! Jag har inte något yrkande. ning om ökat skydd för arbetstagare mot obefogade uppsägningar och om uppsägningsskydd samt att för riksdagen framlägges de förslag vartill en dylik utredning kan ge anledning».

Herr talman! I förevarande utlåtande från andra lagutskottet behandlas några motioner som gäller tryggheten för anställda samt frågan om skyddet vid obefogad uppsägning från anställning. I motionsparet 1:680 och 1II:877 har exempelvis hemställts att riksdagen måtte besluta att i skrivelse till Kungl. Maj:t begära en utredning om ökat skydd för arbetstagare mot obefogade uppsägningar. Samtliga motioner har avstyrkts av utskottet under den motiveringen att större delen av arbetsmarknaden är reglerad genom avtal mellan arbetsgivaroch arbetstagarparterna, som har träffat överenskommelser vilka reglerar en del av de problem och frågor som kan uppkomma vid friställning av arbetskraft. Det skall också sägas att de avtal som träffats i det fallet har inneburit förbättringar. I nämnda motionspar framhålles att man för vissa grupper inte har kommit fram till en tillfredsställande ordning. Detta gäller främst personal och anställda som inte omfattas av de träffade överenskommelserna. Eftersom en av motionärerna senare kommer att tala utförligare för motionerna skall jag nu bara inskränka mig till att yrka bifall till den reservation som fogats till utskottets utlåtande. Vi säger i den reservationen att det alltjämt finns en del brister i anställningstryggheten och att det därför är befogat att de frågor som tas upp i motionerna I: 680 och II: 877 blir föremål för en noggrann genomgång, varvid man bör sikta på att angripa problemen förutsättningslöst utan direkt inriktning på lösning genom lagstiftning. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid andra lagutskottets utlåtande fogade reservationen.
Herr talman! Denna fråga har återkommit vid flera tillfällen. Trots att det uppnåtts rätt väsentliga förbättringar av sådant slag som önskats av de avtalsslutande parterna har, inte minst mot bakgrunden av det aktuella sysselsättningsläget, tyngden i kraven på åtgärder accentuerats. På flera stora arbetsområden förekommer det en stor oro, särskilt bland de äldre anställda. Med äldre menar jag då inte bara gamla utan också de icke längre helt unga. Dessa kategorier blir lättast arbetslösa och har det också svårast att få en anställning igen. Det är inte acceptabelt att åldern blir en vanlig kassationsgrund på arbetsmarknaden. Jag vet att man för närvarande inom olika organisationer — också på arbetsgivarsidan — fäster stort avseende vid dessa problem och att det på en del håll pågår ett internt utredningsarbete. Trots att man framför allt 1964 fick till stånd mycket väsentliga förbättringar i avtalen när det gäller trygghetsfrågorna, vet jag att det finns många som förut enbart anslöt sig till avtalslinjen men som nu är benägna att ompröva sin ställning och i stället till och med stödja kravet på en lagstiftning. Det har nämligen visat sig att de resultat man kunnat nå avtalsvägen inte räckt till. På det statliga området, som ju ofta brukar åberopas såsom <idealarbetsmarknaden, gjorde TCO i början av detta år en framställning till avtalsverket om trygghetsfrågorna. Man pekade i denna framställning på den mycket klara tendens som förekommer att alltmer utnyttja lösligare anställningsformer än den ordinarie, vilket medfört att anställningstryggheten i statstjänst också formellt fått ett annat och mindre fast innehåll än tidigare.

Det finns också udda fall av många slag från många olika arbetsområden, vilkas behandling förefaller djupt upprörande. Jag skall tillåta mig att nämna bara ett exempel, som jag tar från journalistvärlden. En journalist från en stor veckotidning blev efter elva års arbete i ledande ställning på samma tidning, med upplagestegringar, inkomstökningar och andra direkta bevis på framgång och uppskattning, uppsagd. Det kom först från direktionen ett lika vänligt som envist erbjudande om ett sabbatsår som tack för fint arbete. Efter mycken tvekan accepterades detta sabbatsår. När halva året hade gått kom en uppsägning från företagets ledning. Så här skriver den berörda journalisten i ett brev: »Vad var det då som hade hänt? Jag vet det inte. Och jag vet inte ännu i denna dag varför jag blev uppsagd. Faktum kvarstår dock att i dagens Sverige kan ett företag utan några som helst skäl säga upp en anställd.» Och det är ju på principen om den fria uppsägningsrätten som vår rätt ännu vilar. Har då inte alla uppsägningar ändå ett objektivt skäl i grunden? Ja, låt mig ta ett annat fall, som har blivit prövat av arbetsdomstolen för ett par år sedan och där man alltså med hjälp av reglerna i avtalet kunnat se vad det egentligen rörde sig om. Det hade på fritiden blivit en dispyt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivaren var festplatschef och den anställde tjänstgjorde som tombolakontrollant. Dispyten gällde från början ersättning för arbete på kvällen men vidgades sedan till många andra ting, och så kom uppsägningen. Arbetsdomstolens behandling av ärendet ledde fram till slutsatsen, att det i detta fall inte förelåg godtagbara skäl för en uppsägning. Det finns flera sådana fall som visar att det kan vara för arbetet fullständigt ovidkommande orsaker till att plötsligt tryggheten för en person och hela hans familj blir raserad. I det fall jag nyss redogjorde för gick det ju att lösa problemet på ett tillfredsställande sätt tack vare avtalet, men alla människor omfattas inte av något avtal. En del tillhör inte någon organisation — och det har de ju rätt till —, andra tillhör en organisation utan trygghetsavtal. Och inte heller hela LO-området om fattas av hela huvudavtalet, eftersom Byggnadsarbetareförbundet, Transportarbetareförbundet och de grafiska facken inte undertecknat avtalet. I utskottsutlåtandet görs också mycket riktigt ett påpekande i detta avseende. I en del fall kan det vidare vara så att arbetsgivaren inte tillhör någon organisation. Mönstret är alltså ganska brokigt. Men det finns många som står utanför möjlighet till trygghet även om de omfattas av gällande avtal. I augusti i år gjorde TCO-ordföranden Otto Nordenskiöld ett uttalande inför socialdemokratiska partiets tjänstemannaråd där han framhöll att skyddet mot obefogade uppsägningar är relativt dåligt utformat i vårt land. Problemet bör angripas med större frigjordhet, menade herr Nordenskiöld. Och utan att direkt fordra lagstiftning, så menar TCO att en offentlig utredning om denna fråga är påkallad. Det står många människor bakom detta TCO-krav. Skall det verkligen år efter år bara nonchaleras? Redan vid remissbehandlingen av den motion i ärendet som jag väckte 1962 uttalade TCO att organisationen fann rättstillståndet på området långtifrån tillfredsställande och ansåg att det skulle vara av synnerligt värde om ifrågavarande problemkomplex blev föremål för en allsidig utredning. Och trots de förbättringar, som obestridligen har skett sedan dess, står man alltså fast vid att det finns behov av en utredning. I någon av de många debatter som förts här i riksdagen om uppsägningsskyddet har det sagts att det inte är någon mening med att tänka på lagstiftning då det föreligger ett avtal som fungerat i huvudsak tillfredsställande för LO:s medlemmar. Men jag kan inte se annat än att vi som riksdagsledamöter är skyldiga att ta hänsyn till en vidare krets än en organisations medlemmar, även om den organisationen är stor. Enligt mitt sätt att se är redan en enda människas otrygghet tillräcklig motivering för att gripa sig an problemet, och här gäller det krav från många människor. Tidsaspekten har också åberopats i debatterna. Det sades t.ex. 1962 att en utredning skulle ta ett par år och att det sedan skulle ta ett eller ett par år innan riksdagen fattat beslut. Vi skulle alltså enligt det tidsschemat ha varit färdiga ungefär 1966, och det hade onekligen varit en styrka för alla dem som i dag upplever otryggheten i anställningen. Andra lagutskottets motiveringar i år för att avfärda frågan är varken särskilt nya eller särskilt spännande. Frågorna lämpar sig bäst för en reglering avtalsvägen, anför utskottsmajoriteten. Ja, men alla har inte avtal. Utvecklingen har visat att man kunnat skapa en ordning med betydande skydd, framhåller utskottsmajoriteten vidare. Ja, men skyddet är inte tillräckligt, och det gäller inte alla. »Det är emellertid inte utan vidare givet att lagstiftning är den effektivaste metoden.» Nej, men yrkandet gäller inte heller lagstiftning utan utredning. Frivilliga överenskommelser har sådana fördelar, att lagstiftning inte bör aktualiseras förrän det ådagalagts att man inte nått en godtagbar lösning, säger utskottsmajoriteten. År efter år har man kunnat konstatera att tryggheten inte är realiserad för alla. Hur länge skall man vänta innan detta kan anses tillräckligt ådagalagt för utskottet? Jag är ganska övertygad om att man kan hålla på detta sekel ut och säga att man först skall försöka med förhandlingar och dessutom påvisa att det har blivit bättre med förhandlingar. Men lika fullt kommer det med all säkerhet att finnas en restpost. En utredning skulle kunna kartlägga hur många personer som står utanför trygghet genom avtal och varför de gör det. Den skulle också kunna kartlägga vad det är som kvarstår av trygghet även med tillämpning av gällande avtal. Den skulle kunna redovisa aktuella erfarenheter från andra länder, där man har hunnit betydligt längre än vi har gjort i Sverige. Om en utredning efter slutförandet av sitt arbete skulle förorda en lagstiftning skulle denna självfallet kunna vara av dispositiv karaktär. Alla fördelar med frivilliga överenskommelser skulle alltså kunna bevaras. Det absolut vanligaste på svensk arbetsmarknad är att gjorda uppsägningar både är nödvändiga och har skötts snyggt. Jag vill också tillfoga att det självfallet inte ligger i någons intresse att man har ett sådant statiskt betraktelsesätt att man motsätter sig alla förändringar för de anställda. Vissa förändringar kan vara synnerligen nödvändiga när det gäller att tillgodose berättigade krav på effektivitet. Men antalet direkt obefogade uppsägningar är för stort för att man skall kunna negligera frågan. Risken blir också, som jag redan framhållit, accentuerad i ett ovisst sysselsättningsläge som vi har särskilt i år. Herr talman! Av det anförda framgår att jag anser det obegripligt att utskottsmajoriteten inte vill förorda åtminstone en sådan utredning som föreslås i reservationen. Jag instämmer i herr Jonssons yrkande om bifall till denna.

Herr talman!

Trygghet har numera blivit ett honnörsord, som på senare år kommit till allt flitigare användning. Ju oftare det används, desto otryggare tycks förhållandena bli för många av de anställda. Företag lägger ned driften eller flyttar till utlandet. Under = rationaliseringens täckmantel sker också massavskedanden. Det blir samhällets uppgift att träda till för att skapa någon form av trygghet för de avskedade, då det privata näringslivet inte längre tar något ansvar för de anställda. Dessa missförhållanden är inte längre enbart ett norrlandsproblem, även om de är särskilt markerade i denna del av landet. Oryggheten i anställningen har givetvis att göra med den näringsoch lokaliseringspolitik som bedrivs, men ytterst är det ekonomiska systemet i vårt land orsaken. Utskottet hänvisar i sitt utlåtande till de mycket begränsade lagregler som gäller och menar att frivilliga överenskommelser är den mest framkomliga vägen. Om så är fallet, varför saknas då i avtalen exempelvis stadganden om minst sex månaders uppsägningstid? Någon brist på intresse från fackföreningshåll beror det i varje fall inte på. En omfattande opinion har under senare år drivit fram en förbättring och tvingat företagen att inom en mer rimlig tid än tidigare ge varsel om nedläggning eller väsentlig driftinskränkning, varvid överenskommelse om varseltider träffats. Men det är inte därför självklart att uppsägningstid stipuleras vid alla företag. När det gäller mindre företag och i fråga om begränsade avskedanden känner den enskilde inte den trygghet som ett lagstadgande skulle medföra. Inte ens vid omfattande avskedanden hos större företag tillämpas någon längre varseltid än vad avtalen stipulerar. Jag skulle i detta sammanhang vilja hänvisa till de förhållanden som råder för skogsarbetarna. På detta område väcker massavskedanden inte alls samma uppmärksamhet som då ett företag nedlägger driften, trots att då det gäller skogsarbetare antalet friställda kan vara vida större. I augusti i år avskedade exempelvis Svenska cellulosaaktiebolaget 284 skogsarbetare med endast åtta dagars uppsägningstid, men detta väckte ingen som helst uppmärksamhet i massmedia. Under de senste fem åren har cirka 2000 helårsanställda skogsarbetare blivit friställda enbart i Västernorrlands län. SCA svarar för de flesta. Under samma tid har ungefär lika många deltidsanställda fått sluta sina anställningar. I detta fall har de flesta varit småbrukare med skogsarbete som nödvändig inkomstkälla. Cellulosakoncernen använder metoden att invagga de anställda skogsarbetarna i säkerhet för att sedan, relativt kort tid efteråt, slå till så mycket kraftigare. Det är beklämmande att konstatera hur SCA:s egen tidning tio månader innan dessa massavskedanden ägde rum förklarade att det inte var aktuellt med några som helst avskedanden. De helårsanställda skogsarbetarna skulle nämligen kunna räkna med full sysselsättning i fortsättningen. Den 7 mars i år förklarade SCA-tidningen, att det enligt den prognos som man gjort upp för det framtida arbetskraftsbehovet i skogen skulle vara 3000 skogsarbetare år 1975. Så kom massavskedandena några månader senare, och i dag — sju år innan den utsatta tiden utgått — är man vid SCA nere i de 3 000 skogsarbetare som företaget angav i sin prognos för år 1975. Herr talman! Jag har velat nämna detta som ett exempel på att hade det funnits en lagstiftning om minst sex månaders obligatorisk uppsägning, skulle säkerligen ledningen för SCA inte ha uppträtt så nonchalant mot sina skogsarbetare som i verkligheten skett. En lagstiftning på detta område skulle medföra större trygghet för den anställde precis på samma sätt som då det gäller värnpliktiga eller andra grupper i liknande fall, då lagregler om uppsägning finns. Vari skulle olägenheterna med att lagfästa en viss uppsägningstid bestå? Den frågan är berättigad. Vi har ju redan lagstiftning om semester och om arbetstid. — Samhällsmedborgarna omgärdas av inte så få lagbestämmelser som tillvaratar deras intressen, men då det gäller denna elementära trygghetsfråga vill man inte vara med. Vi kan för vår del inte finna några rimliga skäl till att detta trygghetskrav inte lagfästes. Vår andra motion i detta sammanhang — det gäller motionen nr 515 i denna kammare — behandlar skyddet av den äldre arbetskraften samt de handikappade. Tillåt mig, herr talman, att även i anslutning till denna motion börja med exemplet skogsarbetarna. För kort tid sedan hade skogsarbetarna i östra Jämtland — det var avdelning 18 — representantskapsmöte. Därvid konstaterades, att enbart under det senaste året över 200 skogsarbetare hade friställts, som det så vackert heter, inom denna fackavdelnings verksamhetsområde. Friställningarna hade till stor del drabbat den äldre arbetskraften. Detta styrkes av det faktum, att av dessa avskedade skogsarbetare mellan 80 och 90 kommer att få avgångsvederlag. Otryggheten bland skogsarbetarna är så stor, att man vid denna sammankomst var överens om att i avtalsrörelsen ge trygghetsfrågorna prioritet och låta tidlönerna komma i andra hand. Man fattade även beslut om att tillställa avtalsrådet denna rekommendation. Otryggheten måste vara synnerligen stor, då skogsarbetarna med sitt låga löneläge i förhållande till det verkliga slit som en skogsarbetare måste utföra ställer trygghetsfrågorna främst och lönevillkoren först i andra hand.

Införandet av permitteringslön har medfört, att permitteringarna i skogen har upphört. Skogsbolagen avskedar folk i stället, och då framför allt den äldre arbetskraften. Avdelning efter avdelning inom Skogsarbetareförbundet ställer inför den nu aktuella avtalsrörelsen frågan om trygghet i anställningen främst. Skogsbolagen, och kanske främst SCA, har uppträtt skandalöst mot sin arbetarstam genom de omfattande avskedanden som har företagits under senare tid. Den äldre arbetskraften drabbas hårt oavsett inom vilket yrke avskedandena sker. Jag har dock velat anföra skogsarbetarna som exempel, då de tillhör en grupp som i de flesta fall glöms bort.

In i bilden kommer återigen samhällets roll som hjälpgumma. Den äldre och handikappade arbetskraften har fått det synnerligen svårt och otryggt på arbetsmarknaden. Undersökningar som gjorts visar att många företag i sin anställningspolitik inte tolererar några som helst handikapp hos den arbetssökande. Storföretag kan uppträda nästan egenmäktigt mot den äldre arbetskraften. Jag vill i detta fall anföra SCA:s handlande som ett skrämmande exempel. Denna koncerns industrier Wifstavarv-Östrand tillställde för en tid sedan ett hundratal äldre arbetare en skrivelse med innebörden: Ta avgångsvederlag och sluta nu — eller stanna ett tag till och bli avskedad senare utan vederlag! I AFA-bestämmelserna heter det emellertid att förutsättningen för att bidrag skall utgå är att »arbetstagaren skall av arbetsgivaren ha uppsagts på grund av driftsmässig förändring och av denna anledning skilts från sin anställning hos företaget utan eget förvållande eller egen vilja». Uppmaningen till de tillskrivna att söka avgångsvederlag synes således till och med strida mot ifrågavarande bestämmelser. Herr talman! Jag skulle kunna anföra en rad ytterligare exempel på den orimliga anställningspolitik som företagen använder gentemot den äldre och handikappade arbetskraften, men det anförda får räcka.

Däremot yrkar vi bifall till reservationens yrkande under I.

Herr talman! De motioner som behandlas i detta utskottsutlåtande har alla ett mycket vällovligt syfte, vilket inte skall bestridas. Motionärerna vill stärka tryggheten för de anställda. I folkpartimotionen och i herr Lorentzons motion värnas speciellt om de äldre och de handikappade. Som fram går av utskottsutlåtandet är utskottet helt ense med motionärerna när det gäller önskemålet att skapa trygga anställningsförhållanden. På den punkten råder ingen tvekan. Oenigheten gäller alltså inte målet utan medlen, d. v. s. metoderna för att stärka anställningstryggheten. Motionärerna vill ha lagstiftning, medan utskottet menar att man i första hand bör söka komma till rätta med frågan genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Det är intressant att konstatera att det råder en viss skillnad mellan folkpartimotionen och den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen. Motionen synes vara inriktad på en lösning genom lagstiftning, medan det i reservationen sägs att problemen skall angripas förutsättningslöst, d. v. s. utan direkt inriktning på lagstiftning. Det finns i reservationen alltså en glidning mot utskottets ståndpunkt. När utskottet förordar att frågan primärt skall lösas genom avtal, bygger det sitt ställningstagande på en värdefull tradition inom den svenska arbetsmarknaden. De stora organisationerna i Sverige har på ett i världen enastående sätt lyckats lösa sina inbördes problem förhandlingsvägen. Frågan om uppsägningsskydd utgör en god illustration av hur man i den s.k. Saltsjöbadsandans tecken i stort sett lyckats bemästra ett problem som varit föremål för stridigheter alltsedan fackföreningens barndom. Fru Nettelbrandt sade att man inte skall vara så statisk att man inte kan gå med på förändringar, och det är naturligtvis riktigt. Men jag vill peka på det förhållandet att den fria uppsägningsrätt, som arbetsgivarna ursprungligen hade, har undan för undan mjukats upp. I dag gäller i praktiken inte fri uppsägningsrätt för organiserad arbetskraft. Det fordras ett godtagbart skäl för att en uppsägning skall vara giltig, och i sista hand kan tvist om sådant skäl föras till särskild skiljenämnd. Denna avgör då med bindande verkan saken. Är uppsägning ogiltig utdömes också skadestånd. Även för de offentligt anställda gäller att endast objektivt godtagbara skäl får anföras för uppsägning. Det kan vara värt att notera som ett bevis på parternas förmåga att förhandla sig till lösningar i uppsägningsfrågor, att sedan skiljenämnden skapades år 1964 endast 10—15 fall förts till nämndens prövning; i övrigt har frågorna lösts förhandlingsvägen. Med det sagda har jag velat visa att allt inte är gott och väl i fråga om anställningstryggheten i dag; mycket återstår fortfarande att uträtta. De smidigaste och för olika branscher bäst lämpade lösningarna anser jag emellertid att man når avtalsvägen. Lagstiftning bör tillgripas — det har utskottet tidigare uttalat, och man är fortfarande av den uppfattningen — endast om avtalsvägen visar sig oframkomlig. Vi kan aldrig komma ifrån arbetsgivarnas rätt att i vissa fall säga upp arbetskraft. Vid arbetsbrist måste de kunna avskeda folk; en motsatt regel skulle motverka rationaliseringar och naturligtvis starkt hämma näringslivet. Däremot kan vi verka för att den anställdes rätt till inkomst och arbete i möjligaste mån tillvaratas, och här kommer åtgärder som avgångsvederlag, omskolning, arbetslöshetsersättning etc. in i bilden. På dessa områden har samhället vid sidan av organisationerna en stor uppgift att fylla. Även reglerna om varselskyldighet vid driftsinskränkningar är av betydelse, och på det området finns sedan i våras en överenskommelse om att utsträcka varseltiden. I sitt anförande nämnde fru Nettelbrandt ett antal fall som skulle visa att det är ganska illa ställt på detta område. Jag har redan medgivit att tryggheten inte är fullkomlig, men jag har också pekat på att organisationerna har möjligheter att förbättra denna. Jag är övertygad om att för den händelse Landsorganisationen anser lagstiftning nödvändig kommer denna organisation också att göra framställning därom. Herr Lorentzon nämnde också exempel på uppsägningar som han fann orimliga. Visst finns det sådana fall, det skall inte bestridas, men det är inte säkert att en lagstiftning skulle vara den smidigaste lösningen. Även här uppkommer speciella problem som kan vara svåra att bemästra för de domstolar som skulle få pröva dessa frågor. Herr Lorentzon frågar varför bestämmelse om sex månaders uppsägningstid saknas i avtalen. Det beror förmodligen på att man på arbetstagarsidan inte velat acceptera en så lång uppsägningstid som sex månader; skall det vara en stadgad uppsägningstid, utgår jag ifrån att den måste vara ömsesidig, och det har man på arbetarhåll inte velat vara med om. Därför har uppsägningstiden enligt bestämmelserna blivit kortare. Herr talman! Sammanfattningsvis kan man alltså säga att anställningstryggheten är en viktig sak — jag understryker det — som förtjänar uppmärksamhet. Det är svårt att uppnå idealtillståndet, men jag betvivlar att vi i detta land skulle ligga så långt efter andra länder som fru Nettelbrandt påstår. Utskottet anser att frågan om uppsägningsskydd i första hand bör lösas av arbetsmarknadens parter och att dessa hittills inte ådagalagt en sådan bristande förmåga att lösa dessa frågor att det finns anledning att aktualisera en lagstiftning. Jag upprepar än en gång, att om Landsorganisationen anser en lagstiftning befogad så är jag övertygad om att den kommer att göra en framställning härom. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Fredriksson ville göra en viss distinktion mellan å ena sidan reservationen och å andra sidan motionen. Personligen är jag mycket tillfredsställd med den skrivning som reservationen fått; man begär där en utredning utan direkt inriktning på lagstiftning. Jag är inte främmande för en lagstiftning, därest en sådan skulle visa sig nödvändig. Men att utredningen direkt skulle ta sikte härpå anser jag vara felaktigt. Många människor har emellertid missuppfattat motionsyrkandena, som ingalunda innehåller ett krav på utredning om lagstiftning, och om herr Fredriksson läser motionen noga skall han finna att den innehåller krav på en utredning av hela denna problematik. Jag är också mycket glad och tacksam för att detta så klart kommit till uttryck i reservationen, att det inte behöver kvarstå något missförstånd på den punkten. Vidare sade herr Fredriksson, att det i dag i praktiken inte finns någon fri uppsägningsrätt. Jag skulle vilja rekommendera herr Fredriksson att fråga sin partikollega statsrådet Geijer om den saken. När denna fråga förra gången debatterades i riksdagen gjorde han ett mycket klart uttalande på den punkten. Trots alla de modifikationer som för närvarande finns är detta dock svensk rättsståndpunkt i dag. Jag skall inte upprepa vad jag tidigare utvecklat om de fall där denna rättsgrundsats blivit den gällande. Herr Fredriksson betvivlade också att vårt land skulle ligga så dåligt till i denna fråga jämfört med andra länder. Jag vill även på den punkten hänvisa till statsrådet Geijer. Fråga honom om den saken! Han har gjort många bra uttalanden kring dessa frågor. Detta är alltså inte bara mina slutsatser, utan de går att finna på närmare håll. Det var verkligen mycket belysande när herr Fredriksson — jag tror vid två tillfällen — i sitt anförande sade, att om Landsorganisationen anser en lag stiftning nödvändig så kommer den att göra en framställning härom och — underförstått — då kommer behandlingen av hela denna fråga att bli en annan än för dagen. Jag tycker att det är minst sagt betänkligt om vi här i riksdagen agerar som företrädare för vissa grupper och nära nog, bokstavligt talat, struntar i andra mycket betydande gruppers krav. Jag vill återigen hänvisa till vad herr Nordenskiöld sade på det socialdemokratiska partiets tjänstemannakonferens. Detta krav upprepades av herr Nordenskiöld på TCO:s senaste representantskap, och det väckte ingen gensaga.

Herr talman! Det verkar på mig som om herr Fredriksson hade fattat vår motion och våra krav fel; vi anser att en lagstiftning är bästa sättet att lösa den fråga vi nu behandlar. Herr Fredriksson sade att anledningen till att något stadgande om sex månaders uppsägning inte finns i kollektivavtalen är att arbetarna själva inte velat ta in detta i avtalet, därför att samma uppsägningstid måste gälla vare sig uppsägningen görs av arbetstagarna eller av arbetsgivarna. Nej, så har vi aldrig skrivit i vår motion. Den uppsägningstid vi nu diskuterar gäller ju driftsnedläggningar, då storföretagen och storfinansen bollar med de anställda precis som de vill. Det är här vi vill ha en lagstiftning, som förbjuder arbetsgivarna att vidta dylika åtgärder utan en längre uppsägningstid, och vi föreslår att denna skall vara sex månader. Jag har ju i mitt tidigare anförande med en hel rad exempel visat vilka resultat missförhållandena kan få för bl.a. skogsarbetarna. Vi har inte alls tänkt oss något kollektivavtal i detta fall; vi vet att det inte går att få in sådana bestämmelser i ett kollektivavtal. Vi vill ha en lagstiftning som skyddar den personal som avskedas vid driftsnedläggningar. Jag är fullt medveten om att denna fråga, som har så stor betydelse för de anställda, inte är mogen för en lösning i dag. Men vi tror att problemen kommer att lösas. Hur snart det kommer att ske beror på den opinion som arbetarna själva underifrån kan skapa. Jag såg i dagens morgontidningar att det utskott som behandlar vår motion om lägre pensionsålder för gruvarbetarna nu har beslutat villfara motionens begäran och tillsätta en utredning. Jag är övertygad om att motionen inte hade fått den behandlingen om inte Sara Lidman i sin bok »Gruvan» gjort sina verkligt avskräckande avslöjanden, som givit genljud i svenska massmedia och som faktiskt skapat en omfattande opinion bland gruvarbetarna. Jag har redan tidigare hänvisat till att skogsarbetarnas fackföreningar i dag kräver lagstiftning helt i linje med den som föreslås i vår motion. Även om herr Fredriksson har svårt att i dag försvara utskottets handlande kommer denna fråga ändå till slut att få sin lösning.

Herr talman! Fru Nettelbrandt skall väl inte försöka bestrida att det har skett en glidning ifrån motionen till reservationen; i motionen begär man ju en utredning om uppsägningsskydd och ett förslag till riksdagen, och skall man framlägga ett förslag till riksdagen så måste det väl ändå röra sig om lagstiftning i någon form. Fru Nettelbrandt sade att jag skulle vända mig till statsrådet Geijer och fråga honom om hans uppfattning. Nej, fru Nettelbrandt, det behöver jag inte alls göra. Herr Geijer sitter med i regeringen och har full frihet att handla om han anser det av behovet påkallat. Till herr Lorentzon vill jag bara beträffande Sara Lidmans bok säga att det säkerligen inte är den som är anledningen till att motionerna om sänkt pensionsålder för gruvarbetarna tillstyrkts. Anledningen till det beslutet ligger mycket längre tillbaka i tiden. Det är på grundval av fackligt och politiskt samarbete som man kommit fram till denna ståndpunkt. Jag tror inte det är lämpligt att vid detta tillfälle diskutera Sara Lidmans bok; den återger visserligen förhållandena på en arbetsplats, i en gruva — man kunde ha tagit vilken arbetsplats som helst — men jag tror ändå inte att den på ett sakligt riktigt sätt speglar förhållandena i gruvan. För resten kunde Sara Lidman bara ha gått till protokollet från Gruvindustriarbetareförbundets senaste kongress. Då skulle hon ha fått en aning om hur gruvarbetarna själva ser på sina arbetsförhållanden.

Herr talman! Jag vill gärna tillägga att det inte är fråga om någon glidning mellan yrkandet i motionen och yrkandet i reservationen. Det är alldeles riktigt att det, som herr Fredriksson påpekar, begärs en utredning och att det för riksdagen framläggs de förslag vartill utredningen kan ge anledning. Jag har, tror jag, i mitt senaste anförande sagt att jag ingalunda är främmande för en lagstiftning, därest en sådan skulle vara nödvändig. Men utredningen skall inte vara inriktad på detta, utan den skall arbeta förutsättningslöst och överväga andra tänkbara vägar. Den utveckling som man har haft i andra länder har ingalunda gått enbart lagstiftningsvägen utan man har funnit andra former, mera utvecklade än dem som vi har tillämpat här i landet.

Herr talman! Utskottet hänvisar i sitt utlåtande till att en överenskommelse träffats den 14 maj i år mellan arbetsmarknadsstyrelsen, Svenska arbetsgivareföreningen, Sveriges industriförbund, Landsorganisationen och Tjänstemännens centralorganisation samt fram håller betydelsen av att arbetsmarknadsverket i god tid underrättas om företagens planer på personalinskränkningar. Hur denna överenskommelse kommer att medverka till tryggare anställningsförhållanden är ännu för tidigt att bedöma. Jag har dock den uppfattningen att uppsägning och friställning av arbetskraft i en del fall sker med mycket kort varsel med åtföljande svåra problem för såväl de friställda som arbetsmarknadsmyndigheterna och berörda kommuner. Om detta beror på den korta tid som överenskommelsen varit i kraft eller det fortfarande beror på bristande intresse från en del arbetsgivares sida låter jag vara osagt. Den närmaste tiden får väl ge besked. Kvar står dock de anställdas krav på trygghet i sin anställning, ett krav som vi alla kan instämma i. Ute på arbetsplatserna är kravet på trygghet en mycket stor fråga som många anser böra lösas på samma sätt som semestern och ATP, d. v. s. genom lagstiftning, om det inte går avtalsvägen. För dagen är jag dock inte beredd att gå så långt, utan vill vänta och se om arbetsmarknadsparterna i de nu pågående förhandlingarna kan komma till rätta med problemet. Därför vill jag inte för närvarande tillstyrka utredning eller biträda kravet i reservationen. Herr talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skulle vilja hänvisa herr Fredriksson till vår motion om lägre pensionsålder för gruvarbetare. Den bygger helt på uttalanden av gruvarbetarnas kongress, så dem står jag inte alls främmande för. När det sedan gäller Sara Lidman och påståendet att hon, om hon hade besökt gruvarbetarna, hade fått klart för sig deras inställning i pensionsfrågan skulle jag vilja säga: Jag tror att Sara Lidman har en mycket intim kontakt med gruvarbetarna liksom med arbetare över hu vud taget. Man bör nog ge Sara Lidman, och alla de författare i vårt land, som ställer de breda massornas krav i förgrunden, allt det stöd som kan lämnas, ty det är dessa människor arbetarklassen behöver, om den erforderliga opinionen skall kunna skapas för genomförandet av de stora krav som i dag står på dagordningen.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att här hålla något längre anförande, men jag tycker att några ord bör sägas i denna för fiskarna som yrkesgrupp så oerhört viktiga fråga. om en förutsättningslös utredning beträffande möjligheterna att anlägga en konserveringsindustri för fisk på ostkusten». Ärendet har varit på remiss i vanlig ordning, och remissinstanserna har meddelat hur de ser på frågan. Några har skrivit att en utredning borde företas, medan andra däremot har ställt sig negativa till förslaget. Kommerskollegium skriver att det för närvarande inte går att göra något åt denna sak, medan handelskamrarna i Norrköping, Visby, Gävle och Sundsvall tillstyrker vår hemställan. Fiskprisutredningen har för sin del meddelat att vissa av de spörsmål som nämnts i motionerna kommer att behandlas av utredningen. Detta är bra, och jag skall inte säga något illa om det. Det torde vara väl bekant för alla att yrkesfiskarna i dag brottas med mycket stora svårigheter, som ofta leder till personliga tragedier. Man har hjälpt varandra med borgenslån, och när någon då inte har kunnat klara sina åligganden har borgensmännen fått göra det i stället, vilket har resulterat i att många som tidigare haft en ordnad ekonomi har ställts inför ekonomisk ruin. Jag anser därför att man medan tid är borde göra något för fiskarna, innan hela yrkeskåren går under. Jag överdriver inte om jag säger att fiskarna i dag är den yrkesgrupp som har de största bekymren. De måste ju ändå ha samma rätt som vi andra till en ordentlig inkomst av sitt arbete. Det får de inte i dag. Konkurrensen utifrån är oerhört hård — för att inte säga övermäktig — och det gör att den ene fiskaren efter den andre dukar under ekonomiskt. Jag har kanske i något tidigare sammanhang nämnt att jag under denna höst har haft två kvinnor till hjälp vid fruktplockningen. En av dem är fiskarhustru, och hon sade för en tid sedan ordagrant till mig: »Min man har varit yrkesfiskare, men nu kan vi inte längre existera på fisket. Han har fått gå till sjöss, och jag får syssla med något arbete i land.» Det minsta man kan säga är att situationen för fiskarna i dag är ytterst besvärande. Herr talman! Vid den preliminära behandlingen av denna fråga i utskottet anmälde jag en blank reservation till utskottets utlåtande, men på grund av annat utskottsarbete hade jag inte tillfälle att närvara när utlåtandet justerades. Det är antagligen därför som min blanka reservation har fallit bort. Med hänsyn till frågans läge i dag skall jag emellertid inte ställa något yrkande nu men hoppas att fiskprisutredningen beaktar denna för yrkesfiskarna så oerhört viktiga fråga och ser till att något görs innan det blir för sent.

Herr talman! Jag vill bara tillägga att det väl i denna kammare inte råder några delade meningar om det förhållandet att fiskerinäringen just nu har det mycket besvärligt. Den fråga som herr Nilsson i Bästekille egentligen berörde har vi emellertid behandlat redan under föregående punkt på föredragningslistan, jordbruksutskottets utlåtande nr 42, om fiskerinäringens framtid.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

Herr talman! Herr Almryd har frågat mig om jag anser att den förläggningsstandard, d.v.s. logementsförläggning för 10—20 man, som tillämpas exempelvis vid uppförandet av de nya kasernerna vid Svea livgarde, är förenlig med de krav som i dag bör ställas på de svenska militärförläggningarna. Logementen i de nya förläggningsbyggnaderna vid Svea livgarde är avsedda för högst 10 man i varje logement, varvid varje man disponerar en förläggningsyta av drygt 5 kvadratmeter. Svea livgardes nya förläggning är resultatet av civila och militära byggnads-, planeringsoch rationaliseringsexperters strävan att skapa en så effektiv utbildningsoch en så trivsam förläggningsmiljö som möjligt. Jag anser att förläggning av högst 10 man i varje logement för närvarande är en rimlig avvägning mellan den enskildes behov och tillgängliga ekonomiska resurser. Vid våra nybyggda förläggningar har stor vikt fästs vid att de värnpliktiga får rymliga och bekväma hygienutrymmen, väl utrustade marketenterier och fritidslokaler samt gymnastikbyggnad med bastu och idrottsplats. Detta är av väsentlig betydelse för de värnpliktigas trivsel och därmed även för utbildningens effektivitet.

Herr talman! Jag vill tacka herr statsrådet och chefen för försvarsdepartementet för detta svar, även om det inte är odelat positivt ur min synpunkt. Flertalet av våra militärförläggningar är gamla och tämligen nerslitna, även om några av dem har upprustats delvis. Bland de klagomål som ofta framförts av de värnpliktiga märks framför allt det att man ligger för många man i samma logement. Trivseln såväl i tjänsten som på fritiden blir lidande av att tio— tolv man måste samsas om relativt små utrymmen, när samtidigt utrustningen ofta är skrymmande och persedeloch kroppsvård måste ske i förläggningen. Standarden på 11 är allmänt sett hög, det erkännes. Där har fortifikationsförvaltningen gjort ett gott arbete. Men det finns ändå vissa skönhetsfläckar, anser man även på militärt håll. En av de fläckarna är just förläggningarna. Statsrådet säger att logementen är avsedda för högst tio man, men detta gäller endast vid enkelförläggning. Man kan mycket väl använda logementen som dubbelförläggningar, och då får man 20 man i ett logement, d.v.s. samma förläggningsstandard som vi faktiskt har i dag i vissa av våra äldre kaserner. I utlandet har man på vissa håll fyramansförläggningar, t.ex. i Västtyskland och Danmark. Eftersom det nu rör sig om en lotal byggnadskostnad på 150 miljoner kronor för I 1 skulle personalvårdande och trivselbefrämjande åtgärder av detta slag inte betyda så särskilt mycket. Åtgärden att gå ner något från tio mans förläggning skulle betyda oerhört mycket för de värnpliktiga, som hemifrån är vana vid en helt annan standard. Försvarsviljan skulle sannolikt därigenom bli starkare och effektiviteten i tjänsten större. Herr talman! Jag tackar än en gång statsrådet för svaret och hoppas att några av dessa synpunkter kan bli beaktade.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av uppgifterna om svenska vapenproducerande företags exportdrive på Latinamerika. För utförsel av krigsmateriel krävs tillstånd av regeringen. Sådant tillstånd lämnas enligt kända principer. Den export som äger rum föregås helt naturligt av marknadsundersökningar, marknadsföring samt försäljningskontakter. Skyldighet att underrätta regeringen eller svensk myndighet därom föreligger inte. Exportörerna av krigsmateriel brukar emellertid i eget intresse dessförinnan i regel inhämta krigsmaterielinspektörens uppfattning om utsikterna att få tillstånd. Avgörande för hur prövningen av en licensansökan utfaller är det politiska läget i exportområdet sådant som det kan bedömas vid tiden för prövningen av ansökningen. Meddelat tillstånd kan återkallas om förhållandena ändras. Detta har förekommit i flera fall. Sveriges export av krigsmateriel är av mycket blygsam omfattning och understiger vida importen av sådan materiel. Den årliga krigsmaterielexporten har under 60-talet aldrig överstigit 1 procent av vår totala export. Den var år 1967 0,6 procent. Endast en bråkdel av krigsmaterielexporten har gått till Latinamerika. Någon ändring av gällande ordning för vår krigsmaterielexport övervägs inte. Ansökningar om tillstånd för sådan export till Latinamerika kommer att behandlas enligt hittills tillämpade grunder.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Jag anser att det skulle vara fel om någon sökte bagatellisera denna sak. Svenska rustningsföretag ställer inte ut sina varor på en utställning i Argentina utan att ha några avsikter med det. De vill helt enkelt sälja sina vapen. Det hela ges en officiell prägel genom att den svenska ambassadören i Buenos Aires öppnar utställningen. De länder det här handlar om — en representant för SAAB, överste Nils Magnus von Arbin, har talat om kontakter med Peru, Brasilien, Venezuela och Argentina — präglas inte av sådana förhållanden att svensk vapenexport bör få förekomma till de etablerade regimerna. Det är riktigt att tillstånd måste beviljas innan försäljning får ske. Men krigsmaterielinspektören general Lage Thunberg har i tidningsuttalanden sagt att han inte anser det befogat förbjuda något land i Latinamerika för svensk vapenexport. En representant för Bofors har uppgivit att man vid underhandskontakt med krigsmaterielinspektören fått beskedet att i princip beviljas exportlicens till Latinamerika för närvarande. Jag vill fråga handelsministern: Känner handelsministern till om krigsmaterielinspektören har blivit korrekt refererad? Delar handelsministern denna uppfattning som framförts av krigsmaterielinspektören? För min del anser jag en sådan uppfattning oriktig.

Herr talman! Herr Hermansson menar att man inte skall bagatellisera denna fråga. Det anser jag heller inte att jag gjort i mitt svar. I anledning av vad herr Hermansson anförde vill jag emellertid säga några ord om utställningen i Argentina. Det var inte en utställning som uteslutande avsåg krigsmateriel. Utställningen hade som huvudsyfte att visa olika slags materiel både på rymdforskningsområdet och på flygområdet. Det fanns svenska deltagare som utställde materiel av rent civil karaktär, vid sidan av några som också visade krigsmateriel. Jag vill också framhålla att utställningen inte öppnades av den svenska ambassadören; däremot var ambassadören nävarande vid det lilla utrymme som de svenska utställarna förfogade över. Ambassadörens närvaro föranleddes av att utställningen besöktes av Argentinas president, varvid samtliga ambassader var företrädda. Detta är fakta om utställningen. På herr Hermanssons fråga vill jag svara att vi menar att förhållandena i Sydamerika har varit sådana att vi, som alltid endast i begränsad utsträckning, har kunnat lämna licenser på ansökningar som inkommit. Blir förhållandena i stort sett sådana som de är nu, kommer vi att fortsätta med detta; det framgår av mitt svar. Vi överväger ingen ändring i den praxis som tillämpas eller i de principer som så många gånger redovisats inför riksdagen. Jag har också i mitt svar påpekat att försäljningen till Sydamerika har mycket ringa omfattning. Medan vår totala krigsmaterielexport håller sig vid omkring 130 miljoner kronor om året uppgår den sammanlagda exporten till Latinamerika till väsentligt mindre än 10 miljoner kronor. I nuvarande läge ser jag inte någon anledning att avslå en eventuell ansökan från t.ex. Argentina eller Brasilien. Jag har emellertid också framhållit att om en förändring inträffar kommer prövningen av ansökningar att utfalla på ett annat sätt. Skulle förhållandena ändra sig snabbt — det har jag också sagt i mitt svar till herr Hermansson — kan utan vidare icke utnyttjade licenser indras, och detta har också förekommit. I enlighet med de principer som vi följer får länder, där krigsfara hotar eller som är invecklade i krig liksom länder där inbördeskrig råder eller kan befaras, icke tillstånd. Det är en politik som vi kommer att fullfölja även i fortsättningen. Min slutsats är således — ehuru jag inte har läst denna pressuppgift — att krigsmaterielinspektören har rätt återgivit vad som försiggår.

Herr talman! Jag måste beteckna det som ett mycket sensationellt meddelande som handelsministern här har lämnat, nämligen att enligt den svenska regeringens uppfattning licenser för krigsmaterielexport till Argentina och Brasilien bör beviljas i dag, om svenska företag ansöker om sådana. Han ställer sig därmed i en position som mycket skarpt kontrasterar mot de uppfattningar, som under den senaste veckan mycket enstämmigt har kommit till uttryck i den svenska pressen. Jag kan icke dela handelsministerns uppfattning. Både Argentina och Brasilien är militärdiktaturer med akuta inre oroligheter. Den brasilianska armén har sedan år 1960 tvingat två lagliga presidenter att avgå. Den har med väpnat våld nedslagit arbetarrörelsens och den fattiga lantbefolkningens organisationer. En lång rad vänsterpolitiker har mördats eller fängslats. På Rio de Janeiros gator har militärens aktioner mot oppositionen vållat strider och skördat liv. Det är alltså till ett sådant land som Sverige enligt handelsministerns mening skall exportera vapen. Jag kan, som sagt, icke dela hans uppfattning. Jag hade hoppats att handelsministern i stället på regeringens vägnar mycket klart skulle säga ifrån, att svensk krigsmaterielexport till sådana regimer icke bör få förekomma.
Herr talman! Herr Hermansson har, som kammarens ledamöter torde erinra sig, frågat mig om krigsmaterielexporten vid åtskilliga tillfällen tidigare. Han och jag har aldrig varit överens om principerna för hur den verksamheten sköts — Principer som godkänts av den svenska riksdagen. Herr Hermansson har tidigare varit föga konsekvent. Han har t.ex. både här 1 riksdagen, om jag minns rätt, och i varje fall i en radiointervju 1966 rekommenderat att vi skulle sända vapen till Nordvietnam. Därest Nordvietnam begärde att få köpa vapen av oss skulle vi känna oss oförhindrade att ställa vapen till förfogande. Det vore i själva verket att helt bryta mot de principer för handhavandet av denna verksamhet som överensstämmer med vår neutralitetspolitik.

Herr talman! Handelsministern försöker nu tala om någonting annat. Den fråga jag har ställt gäller svensk krigsmaterielexport till regimerna i Argentina och Brasilien — över huvud taget till Latinamerika. Nu vill handelsministern tala om Vietnam. Det skulle jag i och för sig också gärna göra, men jag vill här bara rätta honom på en punkt. Vad jag sade i en TV-intervju var att om man från Nationella befrielsefronten i Sydvietnam begärde att få köpa vapen från Sverige ansåg jag att man borde få göra det. Vår diskussion här gäller tolkningen av de regler som regeringen har utfärdat. Herr Lange tolkar dem så, att de medger att vi säljer svenska vapen till förtryckarregimer i Latinamerika. Jag delar inte hans uppfattning på den punkten, och jag tror inte att den överensstämmer med vad riksdagen avsåg när den en gång godkände regeringens utformning av principerna på denna punkt.
Herr talman! Huruvida det råder diktatur eller ej i de länder till vilka vi medger vapenexport har inte varit ett avgörande kriterium. Däremot har vi klart sagt att därest krig hotar eller — ännu viktigare — krig pågår, därest det råder inbördeskrig eller risk därför i mottagarlandet beviljas inga tillstånd. De grunderna har riksdagen godtagit men inte den grund som herr Hermansson nu försöker göra sig till tolk för.

Herr talman! Jag vill bara upprepa för herr Lange vad jag sade tidigare, att i både Argentina och Brasilien råder militärdiktaturer. Det tycker han är ointressant. Ett faktum är emellertid att armén i Brasilien sedan 1960 har tvingat två lagliga presidenter att avgå. Det kanske han anser vara en bagatell, det kanske inte räknas som inre strider i ett land, men jag tycker att det är sådana omständigheter man bör ta i beaktande. Det faktum att det försiggår väpnad kamp i en rad latinamerikanska stater borde inte vara handelsministern obekant. Men han anser ändå att vi från Sverige skall kunna exportera vapen till samtliga förtryckarregimer i dessa latinamerikanska stater. Det är verkligen en egendomlig tolkning av de principer som riksdagen och regeringen godkänt för svensk vapenexport.
Herr talman! Jag vet att herr Hermansson inte har svårt att fatta vad jag har sagt, men han förvränger det av intressen som är hans egna. Till länder där det försiggår väpnad kamp har svensk export av krigsmateriel aldrig förekommit. Det pågår för närvarande ingen väpnad kamp i Argentina eller Brasilien. Om tillstånd till export har lämnats under lugna förhållanden men läget undergått försämring dras de omedelbart in. Detta vill jag ha sagt, och herr Hermansson skall inte försöka tolka svaret på annat sätt än att vi alltjämt följer de principer som godkänts här i riksdagen — låt vara att herr Hermanssons parti inte har haft något inflytande över det godkännandet.

Herr talman! Jag vill naturligtvis tolka handelsministern på ett så positivt sätt som möjligt, eftersom jag är intresserad av att den svenska regeringen handlägger denna fråga på ett korrekt och riktigt sätt. Om vi kan tolka denna diskussion så att ett visst närmande skett mellan våra ståndpunkter skulle jag vara mycket glad. Herr Lange säger nämligen att han när han upptäcker att det förekommer väpnade strider i latinamerikanska stater skall säga ifrån, att det dit inte får förekomma någon export av svenska vapen. Om herr Lange intar denna ståndpunkt tycker jag att han redan i dag skulle ingripa och deklarera, att krigsmaterielinspektörens uttalande, att fältet är fritt för export till alla latinamerikanska stater, var felaktigt. Han bör då inte inta den position som han här deklarerat.
Herr talman! Jag har svårt att inse att jag skulle ha närmat mig herr Hermansson, ty jag har haft samma uppfattning hela tiden. Om herr Hermansson däremot nu bättre förstått den praxis som tillämpas på detta område och de principer som gäller, hälsar jag detta med tillfredsställelse. Det är inte jag som har ändrat position, utan det är i så fall han som gjort det. Jag vill för att kammarens ledamöter skall få detta fullt klart för sig erinra om att varken jag eller än mindre krigsmaterielinspektören ensamma bedömer förhållandena i de länder, till vilka exportlicens begärs. Naturligtvis är regeringen och framför allt utrikesdepartementet och utrikesförvaltningen inkopplade på denna bedömning.

Herr talman! Herr Hamrin i Kalmar har frågat vilken betydelse som tillmäts det av länsindelningskommittén framlagda förslaget till ny länsindelning vid lokalisering av bl.a. nya organ inom den statliga förvaltningen. Regeringen har inte för avsikt att lägga fram förslag om en allmän reform av länsindelningen. Detta har bl.a. klargjorts i ett interpellationssvar av kommunikationsministern i denna kammare under årets vårsession. Självfallet kan lokaliseringen av nya organ inom den statliga förvaltningen under dessa omständigheter inte påverkas av utredningsförslaget som sådant.

Herr talman! När jag framställde min fråga var jag osäker huruvida den skul le besvaras av kommunikationsministern eller av inrikesministern. Jag är tacksam för att det blev statsrådet Rune Johansson som gjorde det, liksom också för det klara svar jag fått på frågan. Anledningen till att frågan ställdes var att vi i den sydöstra delen av Sverige haft vissa funderingar över vad det framlagda länsindelningsförslaget i fortsättningen praktiskt kommer att innebära. Det är bra att inrikesministern lämnade svaret, eftersom förhållandena i den aktuella delen av landet ingalunda är honom obekanta i detta sammanhang. Förslaget till länsindelningsreform innebar för många län inte några särskilt — revolutionerande «tankegångar, men just i den sydöstra delen av Sverige var detta fallet. Tanken på ett storlän och tveksamheten om vilken stad, som i så fall skulle upphöjas till heder och värdighet av residensstad, har, såsom inrikesministern mycket väl vet, givit anledning till en del funderingar. Fyra parlamentariker föreslog enhälligt Kalmar medan en tveksam utredningsman förordade Växjö. Vi har funderat över hur man i praktiken ställer sig till sådana frågor i det förefintliga förslaget till ny länsindelning. Inrikesministern kanske menar att vi är onödigt misstänksamma nere på ostkusten, men det förefaller dock ibland som om tanken på ett storlän med en residensstad inne i landet skulle påverka den utveckling som äger rum. Jag tänker här närmast på lokaliseringen av hyresnämndernas storkansli, där alla sakskäl onekligen talar för en förläggning till Kalmar. Även de sakskäl som lämnats från vårt håll har talat för detta. Men placeringen blev en annan. Det kommer säkert att uppstå flera sådana frågor i framtiden, och jag hoppas att de klara svar som inrikesministern nu lämnat inte skall påverka bedömningen i fortsättningen.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat när jag avser att sätta till den utredning om kontroll av kemiska substanser och preparat som begärdes av 1967 års riksdag. Frågan prövas för närvarande i socialdepartementet.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Jag finner av svaret att den fråga jag ställt för närvarande prövas i socialdepartementet, och jag hoppas då bara att utredningen snabbt kommer till stånd. Jag är glad över att vi så småningom får en utredning som tar hand om dessa problem när det gäller kontrollen av hälsofarliga varor.

Jag hoppas nu att vi skall få en bättre tingens ordning för arbetet i centralen, så att man där snabbt kan få in det material man behöver och vidarebefordra uppgifterna till läkare som har att behandla förgiftningsfall. Jag tackar än en gång statsrådet för svaret.
Herr talman! Herr Ståhl har frågat mig om jag kan ställa i utsikt ett förslag till 1969 års riksdag beträffande omoch tillbyggnad av Trollhätte kanal i huvudsak enligt av kanaltrafikutredningen utarbetade riktlinjer. Herr Jonasson har frågat mig när jag avser att framlägga förslag till åtgärder för att förbättra vattenvägsförbindelserna för Vänerregionen. Som svar på frågorna vill jag meddela att beredningen av kanaltrafikutredningens betänkande och remissyttrandena däröver pågår inom kommunikationsdepartementet. Innan detta arbete är avslutat kan jag inte göra något uttalande.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Självfallet var det inte fullt så bra som jag hade hoppats, men å andra sidan gläder det mig ändå att inte hela frågan har lagts under bordet utan att man arbetar med den. Det som föranledde min fråga var att man på visst håll i närheten av Vänern har aktualiserat denna sak på ett sätt som är ägnat att skapa stor förvirring, när man har dragit in Uddevallaleden i debatten. Jag vill fästa uppmärksamheten på att kanaltrafikutredningen enhälligt har konstaterat: »Skulle nuvarande kanalled ha måst dömas ut av geotekniska skäl vore enligt utredningens bedömning =<alternativet inte att bygga en Uddevallaled. Projektet kan inte betecknas som samhällsekonomiskt lönsamt. Helt uteslutet synes vara att uppnå företagsekonomisk räntabilitet. Den mest närliggande lösningen från transportekonomisk synpunkt synes ligga i en satsning på alternativa transportmedel, järnväg och lastbil, med omlastning i kusthamn. Götaälvkommitténs bedömningar ger emellertid vid handen, att denna valsituation inte behöver uppstå. Nuvarande sträckning av leden kan bibehållas.» Man måste alltså gå in för att behålla nuvarande led i och för en ombyggnad av Trollhätteleden. Jag vill vidare fästa uppmärksamheten på att mer än hälften av alla befraktningar via Trollhätte kanal går till eller från Värmlands län. Trollhätteleden är också en god affär för staten, medan Södertäljeleden är en betydligt sämre affär. Därför bör Trollhätteleden komma i första rummet. Jag tillåter mig att ur svaret läsa ut att statsrådet är medveten om i vilken svår situation Värmland är när det gäller lokalisering av industriföretag. Förutsättningen för en ändring härvidlag till det bättre är att industrier som eventuellt är intresserade av lokalisering till området kan vara förvissade om att Trollhätteleden upprätthålles och förbättras i framtiden. Därför betyder det synnerligen mycket att det inte blir någon långrotning med kanalfrågan utan att ett besked lämnas snarast möjligt. Jag hoppas alltså att det svar jag fått får tydas på det sättet, att ett förslag lämnas riksdagen så snart den förberedande behandlingen är klar i departementet.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Frågan om kanalförbindelsen från Vänern till havet har mycket stor betydelse för hela vårt lands ekonomi, men allra mest berör den naturligtvis de cirka 2 miljoner människor som bor inom dessa områden. Det gäller ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning. För såväl näringsliv som konsumenter betyder en effektiv kanalled synnerli gen mycket. Det är stora mängder förnödenheter som skall fraktas i båda riktningarna, och detta torde bli billigast genom båttransport, om möjligheter föreligger att göra denna så effektiv som möjligt. Vi vill givetvis slå vakt om vårt näringsliv och utnyttja våra naturtillgångar — det gäller skogen och mycket annat. En kraftig rationaliseringsprocess äger ju rum inom näringslivet i många avseenden. Företag läggs ned och människor friställs — man får mindre sysselsättning. Befolkningsminskningen i Värmland har varit ungefär ett par tusen människor om året, vilket måste beklagas, liksom den stora arbetslöshet som där råder. Vi måste helt enkelt få nya industrier och ökade sysselsättningsmöjligheter, och då kommer en effektiv kanalled i blickpunkten. En sådan skulle vara av stort värde för de industrier som redan finns men även för industrier som kunde nyetableras. Det statliga lokaliseringsstödet ger såvitt jag förstår inte effekt därest vi inte kan lösa transportfrågorna på ett effektivt sätt. En sådan lösning är en absolut förutsättning härvidlag. Därför är snara åtgärder nödvändiga, och jag beklagar att det inte vid detta tillfälle varit möjligt att få besked om när frågan eventuellt kan lösas. Att en omedelbar upprustning av Trollhätteleden är nödvändig torde vi vara Överens om, och upprustningen måste såvitt jag förstår påbörjas redan under 1969. Men vid flera tillfällen har jag för min del pläderat för en Uddevallaled, och det var väl en sådan som herr Ståhl nyss i någon mån också var inne på. Jag tror fortfarande att detta är den riktigaste lösningen. Men med hänsyn till rådande förhållanden vill jag endast beklaga att det inte finns en alternativ utredning som i kronor ger oss ett besked. Detta med hänsyn till nuvarande tekniska resurser. Jag hoppas dock att en lösning skall nås som leder till en omedelbar upprustning av Trollhätteleden och att man jämsides därmed följer frågan om en alternativ lösning för att på ett positivt sätt klara dessa frågor.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat mig om jag vill medverka till att första gången en bilförare blir fast i en hastighetskontroll det räcker med varning och att denna varning inskrivs på ett i körkortet fastklistrat blad. Enligt min uppfattning finns det inga skäl för att förstagångsförseelser när det gäller överträdelse av hastighetsbestämmelser skall behandlas annorlunda än andra överträdelser av trafikbestämmelser som begås för första gången. Den av herr Nilsson föreslagna metoden för kontroll av att varning tilldelats tror jag inte heller skulle vara lämplig eller effektiv. Jag är därför inte beredd att medverka till att herr Nilssons förslag genomförs.
Herr talman! Jag tackar statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för att han svarat på min fråga, men jag vill klart säga ifrån att jag är besviken över svarets innehåll. Jag har lärt känna statsrådet Lundkvist som en praktisk och klok karl, och därför trodde jag att denna principfråga skul le kunna få en lösning i den av mig åsyftade riktningen. Statsrådet säger i svaret att det enligt hans uppfattning inte finns någon anledning att ändra på bestämmelserna i detta avseende med hänsyn till att man kan begå förstagångsförseelser även på andra områden. Jag vill, herr talman, förutskicka att frågan inte föranletts av att jag själv råkat illa ut. Jag fick emellertid vara med om en händelse förra veckan som styrkte mig i min uppfattning att man skulle kunna vara litet mera moderat. För fjorton dagar sedan hade statsrådet och jag ett litet samtal här i kammaren i en annan fråga, nämligen om parkeringen i T-korsningar. Därvid visade han en positiv inställning. Jag tror att vi i framtiden skall kunna få denna fråga löst på ett tillfredsställande sätt. Jag framförde den gången uppfattningen att det inte gällde att först och främst sätta fast människor utan att försöka hjälpa dem till att få bättre förhållanden och på det sättet också kunna bättre efterleva bestämmelserna. Den händelse som jag åsyftar inträffade, som sagt, förra veckan. I det samhälle som kördes igenom har tidigare rått en enhetlig hastighetsbestämmelse, nämligen 60 km/tim. Sedan blev det en ändring. När man kommer in i samhället från söder står det plötsligt 70. Jag kan mycket väl tillstå att första gången hade jag själv nästan åkt fast, ty litet längre in i samhället, där människor inte så lätt kan observera alla skyltar, står det oväntat 50. Den som råkade begå denna förseelse var en ung fru med deltidstjänst hos flyget som körde på dess uppdrag. Hon höll 70 km/tim och glömde tydligen bort att se den 50-skylt som stod längre in i samhället. Det kostade henne 200 kronor. Jag anser att detta är större våld än nöden kräver. Jag är övertygad om att om denna förare hade fått — som jag föreslagit — en varning klistrad på kör kortet, hade detta varit en så klar påminnelse att bon troligen inte gjort sig skyldig till någon sådan förseelse i fortsättningen. Jag tror, herr statsråd, att vi skall försöka åstadkomma bättre lösningar på detta område. Därför vill jag direkt fråga statsrådet om det inte hade varit bättre att tillåta 60 km tim och därefter konstatera att det kostar 150 eller 200 kronor alltefter hastigheten.
Herr talman! Det är självfallet inte möjligt för mig att här ge svar på frågan i vad mån den hastighetsbegränsning som tillämpas i det samhälle som herr Nilsson i Bästekille skildrar är riktigt avvägd. Man försöker fastställa dessa hastighetsgränser mot bakgrunden av vad man bedömer vara riktigt från trafikanternas synpunkt, med tanke på att vi skall ta oss fram trafiksäkert i våra samhällen.
Herr talman! Jag kan hålla med statsrådet om att man nog försöker göra så gott man kan, men ingen människa är fullkomlig, ej heller de som bestämmer i fråga om hastighetskontrollerna. Jag tror fördenskull att man skall lära av misstagen. Jag tror också att statsrådet ger mig rätt när jag säger att man i det fall jag har relaterat tog till betydligt större våld än nöden krävde. Hade den tillåtna hastigheten varit 60 km/ tim hade det inte funnits någonting att ta fel på. Nu kommer plötsligt en ny hastighetsgräns mitt inne i samhället. Detta är ett vanligt landsbygdssamhälle, inte någon stad. Därför tycker jag att man skulle kunna vara litet mer praktisk. Denna uppfattning har jag ingen anledning att ändra.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig om jag delar uppfattningen att klassindelning vid statens järnvägar inte står i överensstämmelse med nutida jämlikhetsbegrepp. Om så är fallet undrar herr Lorentzon om jag är beredd medverka till att denna fråga tas upp till övervägande inom SJ. Inom vårt samhälle efterfrågas på de flesta områden produkter av olika kvalitet. Kvalitetsskillnader och därmed i regel prisskillnader på erbjudna tjänster och varor är därför allmänt accepterade företeelser. Detsamma gäller också transporttjänster på båt, flyg och järnväg, där skillnader i efterfrågan främst vad gäller utrymme och bekvämlighet kommer till uttryck i de olika resklasser som erbjuds. SJ tillhandahåller första och andra klass för längre resor för att tillgodose kundefterfrågan. Att många kunder önskar första klass framgår av att antalet personkilometer i denna klass ökat med cirka 20 procent mellan åren 1962 och 1967. Under samma tid har antalet personkilometer för resor i andra klass minskat med cirka 13 procent. Detta innebär att andelen resor i första klass mätt i personkilometer ökat från ca 9 till 11 procent. För många resenärer innebär en tågresa i första klass större möjligheter till arbete i form av läsning, skrivning, förberedelser till sammanträden o.d. Det är ingen tvekan om att detta ökat järnvägens konkurrensmöjligheter. Ett slopande av första klass skulle för SJ:s del medföra att en stor del av resenärerna övergick till bil och flyg och därmed skulle SJ:s resultat av persontrafiken försämras. Detta sämre resultat skulle då behöva kompenseras med högre avgifter i andra klass. Det finns enligt min mening ingen anledning att genom införande av enhetsklass avhända SJ möjligheter till ökade intäkter och resenären valfrihet till en billigare resa. SJ bör driva sin verksamhet så att man får bästa möjliga kundunderlag. Jag anser det således inte vara fel att den som vill betala något mer för att resa bekvämare skall ha den möjligheten även vid SJ. Vår strävan till ökad jämlikhet bör enligt min mening inte innebära att man begränsar möjligheten till fritt konsumtionsval utan i stället att man ökar förutsättningarna för alla att bli delaktiga i denna valfrihet genom en allmän ekonomisk utjämning.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga även om jag inte alls är tillfredsställd med detsamma. Jag beklagar den konservatism som det utstrålar. Naturligtvis ser jag hellre att vi har en socialdemokratisk regering än en borgerlig, men en högerman skulle mycket väl ha kunnat svara på det sätt som kommunikationsministern gjort i dag. Statsrådet säger i svaret: »Kvalitetsskillnader och därmed i regel prisskillnader på erbjudna tjänster och varor är därför allmänt accepterade företeelser.» Att så faktiskt är förhållandet tycker jag är underligt när socialdemokraterna varit i regeringsställning i 35 år. Det accepteras alltså att miljonären kan köpa en lustjakt som kostar flera miljoner kronor medan andra bara har råd att köpa en roddbåt. gar står knappast i överensstämmelse med nutida jämlikhetsbegrepp. Kommunikationsministern kanske är ensam om sin uppfattning inom regeringen. I valrörelsen talade i varje fall en av regeringens ledamöter om jämlikhetsbegreppet och påtalade därvid klasskillnaderna vid statens järnvägar. Han riktade kritiska anmärkningar mot att statens järnvägar hade olika klasser för sina resenärer. Jag vill inte uttala mig om huruvida detta var valpropaganda, men jag skulle väl tro att det var en ärlig uppfattning. I så fall råder tydligen delade meningar inom regeringen i denna fråga. De personer som åker första klass i vårt land betalar i allmänhet inte själva för sin biljett; det gäller utöver riksdagsmännen anställda inom statliga och kommunala institutioner eller tjänstemän inom det privata näringslivet. Om inte dessa resenärer funnes, skulle säkerligen ytterst få använda SJ:s första klass tågkupéer. Det kan därför enligt min mening inte vara angeläget för SJ att i fortsättningen upprätthålla uppdelningen i två klasser. Efter det att SJ låtit bygga de nva trivsamma andraklassvagnarna finns det ingen rimlig anledning till att förstaklassystemet skall upprätthållas, såvida man inte i forsättningen skall behålla ett system på svenska folkets järnvägar, där å ena sidan riksdagsmän och högre tjänstemän och å andra sidan svenska folket i övrigt skall skiljas åt.

Herr talman! För att svara direkt på den sista frågan vill jag säga att i varje fall jag hoppas att vi genom andra åtgärder, som har betydligt större effekt på den utveckling mot större jämlikhet som vi eftersträvar i vårt land, skall kunna skapa en möjlighet också för massaarbetaren och järnbruksarbetaren att välja mellan olika former av resor på exemvis järnvägen. Det är riktigt att SJ, såsom herr Lorentzon påpekar, under senare år genomfört en betydande standardhöjning av andraklassvagnarna. Skillnaden mellan första och andra klass är numera inte så stor. Detta är som jag ser det en riktig utveckling. Jag anser dock inte att man i någon väsentligare grad ökar jämlikheten i samhället genom att hindra ett antal människor från att betala extra för den lilla skillnad som finns kvar om man samtidigt motverkar SJ:s möjligheter att bli ett attraktivt trafikföretag. Vi har ju många gånger i denna kammare diskuterat förutsättningarna för att upprätthålla den kollektiva järnvägstrafiken. Med anledning av talet om konservatism vill jag begagna tillfället att informera kammarens ledamöter något om berörda förhållanden i Europa för övrigt. Indelningen i två klasser tillämpas i inrikestrafiken även av de väst-, centraloch östeuropeiska järnvägarna. Endast Sovjetunionens järnvägar har valt en delvis avvikande indelning. Där är sovvagnarna indelade i hård och mjuk vagn medan sittvagnarna endast har en klass. Sittvagnar förekommer dock förutom i lokaltrafik endast i vissa tåg på några få sträckor medan sovvagnar erbjuds för resor även under dagtid och med en prissättning som är graderad med hänsyn till om resan erbjuds i mjuk eller hård vagn. Hård vagn räknas i in ternationell trafik som andra klass och mjuk vagn som första klass. Med de olika kombinationer som förekommer kan man säga att Sovjetunionens järnvägar har minst fyra klasser, som erbjuds till skilda priser. Jag överlåter åt herr Lorentzon att bedöma huruvida man i Sovjetunionen har hälften så stor jämlikhet eller dubbelt så stor valfrihet som vi.

Herr talman! Kommunikationsministern har tydligen utmärkta förbindelser österut. Men jag hade faktiskt inte ställt någon fråga om hur de ryska järnvägarna fungerar. Jag hade frågat hur SJ har det ordnat med klassindelningen. Men eftersom kommunikationsministern ogärna vill svara på den frågan gick han i stället över till att tala om hur det är ordnat vid de ryska järnvägarna — och det står honom givetvis fritt att göra det; han kan ju då också tala om hur det är ställt i England. Detta har emellertid som sagt inte med min fråga att göra. En annan sak i sammanhanget, herr kommunikationsminister, är graderingen för SJ:s egen personal. För den personalen upprätthålles precis samma gradering. De anställda anses inte likvärdiga som resenärer, utan i det fallet tilllämpas också systemet med två klasser. Om en anställd vid SJ har många tjänsteår och har skött sin tjänst på ett utmärkt sätt men inte är placerad i den rätta lönegraden, så får han inte resa första klass, herr komunikationsminister. Då hänvisas han till samma klass där svenska folket i övrigt reser. Däremot får en ung, relativt nyanställd person i den rätta lönegraden resa i första klass; det är den högre karriärens bottenlönegrad som är avgörande härvidlag. Lokinspektörer, stationschefer, byråassistenter, byrådirektörer m.fl. reser alltså i första klass. Lokinspektören har således möjligheter att resa första klass men inte lokfö raren. Nog tycker jag att lokföraren, som bär ansvaret för många passagerare, inte skall klassas lägre än lokinspektören. Han är emellertid inte värdig att åka i samma kupé som lokinspektören. Enligt höga vederbörandes uppfattning skall det vara på detta sätt, ty det är lönerna inom SJ som avgör. En sådan klassindelning för dem som är anställda inom SJ tjänar man väl inga pengar på. Genom de lönegradsuppflyttningar som skett skulle nya kategorier ha kunnat komma i åtnjutande av favören att resa i första klass, och därför har gränsen höjts till 21 lönegraden. Jag vill i det sammanhanget citera vad Svensk Trafiktidning skriver, något som kommunikationsministern tydligen känner väl till, om de ändrade fribiljettsförmånerna vid SJ: » Villkoret för erhållande av biljett till 1 klass för annan resa än tjänsteresa höjes till 21 lönegraden. De tjänstemän, som den 31.12 1968 är berättigade till 1 klass biljett på SJ får behålla denna rätt inom landet även om de inte uppfyller kravet 21 lönegraden den 1.1.69. Utvecklingen i fråga om personalens lönegradsplacering leder till att ett allt större antal fribiljettsresenärer med bibehållna föreskrifter skulle bli berättigade till resa i 1 klass.»

Herr talman! Jag är väl medveten om att fribiljettsförmånerna kan diskuteras från jämlikhetssynpunkt inte bara när det gäller personalen inom SJ utan också med tanke på alla som inte har några fribiljetter alls. Det finns många frågor som gäller jämlikheten i vårt land som vi har all anledning att lägga ned an strängningar på att lösa. Men jag tror att det på det området väntar oss uppgifter som är av betydligt allvarligare art och som kräver åtskilligt mer av uppmärksamhet och insatser från vår sida än de frågor som herr Lorentzon har aktualiserat här i dag.

Herr talman! Herr Josefson i Arrie har frågat mig när det kan beräknas att utredningen rörande vägtrafikens kostnadsansvar och utredningen om formerna för bidragsgivningen till trafikföretag för drift av icke lönsamma busslinjer kommer att avsluta sitt arbete. Vägkostnadsutredningen har en arbetsuppgift som i vissa hänseenden kräver komplicerade undersökningar av vetenskaplig karaktär. Denna omständighet och uppdragets utformning i Övrigt gör att det nu inte är möjligt säga när utredningen kan beräknas avsluta sitt arbete. I fråga om utredningen om bidragsgivningen till olönsamma busslinjer på landsbygden vill jag erinra om att utredningsmannen tillkallades i slutet av augusti och att det ännu inte går att bedöma vid vilken tidpunkt arbetet kan beräknas vara avslutat.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Odhnoff för svaret på min fråga. Jag är medveten om att de nya familjebostadsbidragsbestämmelserna innebär en klar förbättring när det gäller frågan om såväl bostadens utrustning som möjligheterna för flera barnfamiljer än tidigare att få bostadstilllägg. Detta har givetvis föranlett ökat arbete på kommunalkontoren, men det är enbart glädjande att så är fallet i berörda fall. Egentligen gällde min fråga möjligheterna att förenkla de tillämpningsföreskrifter som bostadsstyrelsen har utfärdat och de anvisningar som i öÖövrigt gäller för både de statliga och de kommunala bostadstilläggen. Beviljandet av bostadstillägg är förenat med en mängd utredningar och räkneoperationer, som borde kunna förenklas; det gäller lägenheter med såväl hyresrätt som bostadsrätt och äganderätt. Jag skulle kunna räkna upp rader av bestämmelser, som det kan ta en halv dag för en socialassistent på ett kommunalkontor att utreda.

Statsrådet fru Odhnoff har i sitt svar — i varje fall vill jag tolka det så — sagt att man skall följa utvecklingen och söka genomföra ytterligare förenklingar av dessa tillämpningsbestämmelser. Måhända kan också den arbetsrutin som så småningom utvecklas bidra härtill. Detta till trots hoppas jag att nämnda föreskrifter snarast omprövas i syfte att nå en förenkling av bestämmelserna om de statliga och kommu nala bostadstilläggen. Jag vill uppfatta statsrådet fru Odhnoffs svar som pPpositivt i detta avseende.

Herr talman! Fru Marklund har frågat om jag anser det vara ett acceptabelt perspektiv att Norrbotten under kommande tioårsperiod måste få vidkännas en befolkningsminskning på inemot 50 000 människor och hur jag bedömer förutsättningarna att utvidga den statliga företagsamheten i Norrbotten. I februari 1967 uppdrog Kungl. Maj:t åt länsstyrelserna att försöksvis under medverkan av planeringsråden genomföra en planering med lokaliseringspolitisk inriktning. Främsta syftet med denna planering är att få fram en regionalpolitisk målsättning som kan ge vägledning för olika fördelningsbeslut, t.ex. vid fördelning av bostäder och vid avgörande av ärenden om lokaliseringsstöd. Planeringen har fått benämningen Länsplanering 1967. Länsstyrelsen/ Planeringsrådet har haft till uppgift att uttrycka sin målsättning i vissa ramvärden för den framtida befolkningen i länets kommunblock. Det referat av ett föredrag som jag hållit och som interpellanten hänvisar till var en sammanfattning av länsplaneringen för Norrbottens län. Därav framgick att, om länet skulle kunna be hålla sin egen befolkning och denna växte i normal takt, folkmängden skulle öka från nuvarande 260 000 till över 305 000 år 1980. Det nu befintliga näringslivet i länet skulle dock inte ge underlag för en befolkning på mer än något över 190000. Det sammanhänger främst med ett stort bortfall av arbetstillfällen inom jordoch skogsbruket samt byggnadsoch anläggningsverksamheten. Planeringsrådet och länsstyrelsen har stannat för att inrikta sin planering mot en i stort oförändrad folkmängd, alltså omkring 260 000. Om målsättningen skall klaras krävs det enligt Länsplanering 1967 fram till år 1980 omkring 17 000 nya arbetstillfällen inom länet i de basnäringar och branscher som styr befolkningsutvecklingen. Denna expansion skulle i sin tur ge upphov till ytterligare omkring 13 000 arbetstillfällen inom servicenäringarna. Länsstyrelsen/planeringsrådets målsättning innebär alltså inte att befolkningen i Norrbottens län skall minska med 45 000 människor fram till år 1980 utan att den skall vara ungefär oförändrad. Länsplaneringen bearbetas nu i inrikesdepartementet. Bearbetningen har ännu inte kommit så långt att det går att ta slutlig ställning till de problem som aktualiserats. Vi har tagit upp en diskussion kring dessa frågor bl.a. i vårt centrala rådgivande organ, lokaliseringsberedningen. Den statliga företagsamheten spelar en dominerande roll i Norrbotten genom LKAB, Norrbottens järnverk och Statens skogsindustrier. Möjligheterna att utvidga sysselsättningen inom dessa företag är i stort sett begränsade till en ytterligare förädling av länets egna råvarutillgångar. Ett sådant utvecklingsarbete pågår sedan länge och det kommer att fortsätta. Vi måste i det fortsatta arbetet på att skapa nya sysselsättningstillfällen i Norrbotten i hög grad inrikta oss på att söka åstadkomma en större differentiering. Det kan ske genom lokalisering av såväl enskilda som statliga företag. Överläggningar pågår inom regeringen om vilka åtgärder som skall vidtas för att nå både en ökad sysselsättning inom de s.k. tätortsnäringarna och en bättre balans mellan olika branscher inom dessa näringar.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

Vid det tillfället underströk bl.a. LO-ordföranden Arne Geijer att samhället inte längre kunde vänta på att det privata näringslivet inom en nära framtid skulle göra några mer betydande investeringar i vårt nordligaste län. Utgångspunkten för herr Geijers resonemang var att staten i stort klarat sysselsättningspolitiken i hela landet — utom just i Norrbotten — och att det nu gällde att koncentrera sig på denna arbetslöshetsö i den fulla sysselsättningens samhälle. Några preciserade förslag hade LO-ordföranden inte. Vad han önskade var att regeringen snabbt skulle ta itu med att pröva vilka möjligheter samhället hade att bygga vidare på redan befintliga statsföretag eller starta nya och fristående företag. Av inrikesministerns svar på min interpellation kan utläsas att det är ungefär där man fortfarande står i den här frågan. Inrikesministern hänvisar till att ett utvecklingsarbete pågår och att det kommer att fortsätta. Men vid det tillfälle som jag inledningsvis refererade till påpekades också att nya tidsödande utredningar var överflödiga och att det nu gällde att handla snabbt. Jag vill, innan jag går vidare, ha sagt att jag är på det klara med att Norrbotten i dag inte kan betraktas som en ensam arbetslöshetsö i ett samhälle där alla andra områden har klarat sysselsättningen. Men eftersom problemet fortfarande är starkast accentuerat i våra hygder och min interpellation rör just denna landsända, avser jag att nu se frågan från norrbottnisk synvinkel. Det är inget tvivel om att uppfattningen att det gäller att handla snabbt är mer utbredd nu än tidigare, liksom att det nu är ett allmänt krav att just statliga ingripanden måste göras. I det avseendet finns för närvarande exempel på det rakt motsatta förhållandet, nämligen Båtskärsnäs. Nedläggningen av driften där är något som staten snarast måste så att säga ta igen. I yttranden från norrbottenkommunerna till länsutredningen BD-80 och den preliminära lokaliseringspolitiska målsättningen accentueras, konkretiseras och breddas en sedan årtionden grundmurad opinion, främst inom arbetarrörelsen, för en utbyggnad av den statliga företagssektorn i länet. Hittills har denna opinion inte i tillräcklig grad beaktats när den lokaliseringspolitiska målsättningen fastställts. Den nya lokaliseringspolitik som man så påtagligt räknar med, att döma av dessa lokala yttranden, måste starkare än vad som hittills skett inriktas på att utvidga den statliga sektorn inom tillverkningsindustrin. När LKAB förstatligades medförde det att omkring tre fjärdedelar av gruvindustrins produktion kom från statlig drift. Den statliga andelen av stålindustriproduktionen är däremot låg. Det är också ett förhållande som ur olika samhälleliga aspekter reser frågan om en stark utveckling av statlig företagsamhet inom järn-, ståloch verkstadsindustrin. Inrikesministern säger i sitt svar att den statliga företagsamheten spelar en dominerande roll i Norrbotten, och det är naturligtvis riktigt. De flesta av de stora industrierna är statsägda. De har varit och är av största betydelse för hela länets näringsliv. Men under de senaste åren, då lokaliseringsfrågorna mest diskuterats, har dessa företag knappast medverkat till någon ökning av sysselsättningen i länet. Tvärtom har rationaliseringar på vissa håll minskat antalet anställda och därigenom bidragit till de nuvarande svårigheterna. Inom LKAB:s Kirunaförvaltning har på senare år ett antal nyanställda beretts arbete. Detta är i och för sig glädjande, men eftersom uppgången kom kort efter en tid när man i Kiruna med stark oro sett på utvecklingen när det gällde sysselsättningen, så ger detta anledning att något dröja vid det inrikesministern i sitt svar säger om inriktningen på att åstadkomma en större differentiering. Detta hör otvivelaktigt till det väsentligaste vid denna frågas fortsatta behandling. Men grundvalen för ett sådant differentierat näringsliv måste vara ett helgjutet statligt engagemang. Ett område där ett sådant engagemang ter sig fullt möjligt redan nu är verkstadsindustrin. Av beräkningar som gjorts och som gäller hela landet framgår, att verkstadsindustrin står för större delen av ökningen av antalet industrisysselsatta. Det finns anledning räkna med att det blir verkstadsindustrin som kommer att svara för den ökning av industrisysselsättningen vilken behöver komma till stånd i norr. Lokaliseringen av verkstadsföretag måste bestämmas av var det finns arbetskraft att tillgå. I Norrland har man stora arbetskraftsreserver, inte minst på kvinnosidan. Det finns andra områden där statliga insatser föreslagits vid olika tillfällen; detta är säkert inga nyheter för inrikes Ministern, men jag vill ändå nämna några sådana områden. Vid järnverket i Luleå bör driften avsevärt kunna byggas ut. Skogsindustrin behöver insatser. Så kan t.ex. lövmassa tillverkas vid Karlsborgsverken. Pälsdjursuppfödning och bärodling liksom industrier för att förädla dessa råvaror är möjligheter som borde undersökas. Herr talman! Den nuvarande lokaliseringspolitiken kan kritiseras ur många synpunkter. En viktig sådan, som ofta glöms bort i sammanhanget, är att 1okaliseringspolitiken måste vara till för människorna. Man kan inte enbart vägledas av prognoser och kalkyler som i allt väsentligt är utformade för att passa in i det nuvarande samhällsekonomiska mönstret, där de krav och önskemål som storfinansen anser sig ha rätt att ställa, ligger i botten. I dessa sammanhang väger de enskilda människornas problem lätt. BD-80 klargör dessa problem på ett obarmhärtigt sätt. Enligt dess bedömning är 60000 människor »Ööverflödiga» i Norrbotten, nämligen i förhållande till näringslivets dimensionering. Det är många inlandskommuner som drabbas av den mörka framtidsbild som BD-80 tecknar. Jag skall i det här sammanhanget bara beröra ett område, nämligen övre Tornedalen. Jag har i samband med en enkel fråga till statsrådet Krister Wickman i våras haft anledning att ta upp spörsmålet om gruvbrytning i Kaunisvaara. Bland de omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder som krävs för att motverka utvecklingen mot en osund åldersfördelning i området och för att kunna behålla skolväsendet där skulle brytning av malmen i Kaunisvaara vara ett realistiskt alternativ. Det löser naturligtvis inte hela frågan om sysselsättningen i denna landsdel, men gruvdriften skulle i hög grad lätta situationen för enskilda människor och för kommunblocket som helhet. Även i andra delar av inlandet finns outnyttjade mineraltillgångar. Vad man nu väntar sig är anvisningar om hur dessa avses bli utnyttjade. Jag har i min interpellation anfört att opinionen i Norrbotten inte accepterar fortsatt utflyttning av den omfattning som BD-80 förutspår. Det är där för glädjande att länsstyrelsen/planeringsrådets målsättning åtminstone är att behålla befolkningstalet oförändrat. Men det räcker inte längre med målsättningar och överläggningar. I nästa vecka kommer kammaren att behandla en kommunistisk motion, som utmynnar i en rad förslag till näringspolitiska åtgärder för norrlandslänen. Jag hoppas att det då också från regeringshåll skall anges konkreta åtgärder för att öka sysselsättningen i vårt nordligaste län.
Herr talman!

Därför blir våra besked ofta ganska sparsamma. Men detta betyder inte att vi på något sätt undervärderar de problem som Norrbotten och skogslänen över huvud taget har ställts inför. De planer som jag här talat om — till dem hör bl.a. BD-80, i allmänhet kallad länsplan 67 — är mycket realistiska. De visar den mycket markanta obalans vi har i vårt land när det gäller sysselsättningsmöjligheterna.

Vi brukar ange siffrorna så, att det på varje ledig plats i skogslänen går ungefär tre arbetslösa, medan man i övriga län har två, tre lediga platser på varje arbetslös. Det är denna starka obalans som utgör det stora samhällsproblemet och här måste näringspolitiken med en aktiv lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitik få spela in. Och med vilka åtgärder? Ja, det har jag redan nämnt; det skall ske med lokaliseringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi måste i viss utsträckning omskola och omflytta arbetskraften och med lika stor intensitet bedriva lokaliseringspolitik för att flytta arbetstillfällen till de områden där det råder stor brist på sådana. När jag i ett föredrag för en tid sedan lämnade en redovisning för norrbottensplanen BD-80 var det bl.a. för att illustrera vilka oerhörda problem som väntar oss och som gäller inte bara Norrbotten utan skogslänen över huvud taget. Jag vill mycket starkt understryka nödvändigheten av att alla samhällsgrupper är införstådda med att det är en gemensam angelägenhet att motarbeta denna obalans med de styrningsmedel vi har och att eventuellt bygga ut dem. Vi måste försöka leda utvecklingen mot en bättre balans. Jag är glad över att fru Marklund inte forsatte att pressa resonemanget om den befolkningsminskning på inemot 50 000 människor i Norrbotten som konstaterats enligt BD-80. Jag skall inte göra någon särskild bedömning av länsstyrelsens målsättning — jag konstaterar endast att målsättningen är att om möjligt bibehålla befolkningstalet vid ungefärligen den storleksordning det har i dag. Det är en ambitiös målsättning, och det är till den jag knutit mina siffror. Och jag upprepar att man beräknar att det för att klara målsättningen behövs 30 000 nya sysselsättningsplatser: 17 000 i industri, 13 000 i servicenäringar. Det är alltid vanskligt med prognoser; siffrorna kan slå fel på något tusental. Det spelar emellertid ingen roll — det gäller så betydande tal att det ändå står klart för alla vilken stor uppgift det rör sig om och vilka ansträngningar som kommer att krävas av kommuner, länsmyndigheter och riksmyndigheter för att i någon mån kunna medverka i balansakten. Är balansakten möjlig att utföra? Ja, jag skall inte fördjupa mig i lokaliseringspolitiken och de erfarenheter som därvidlag gjorts och de resultat som nåtts. Jag har här en redovisning som lämnades i somras och som — i korta drag — innefattar att genom lokaliseringsstödet har investeringar för i runt tal 350 miljoner kronor genomförts i Norrbotten, varigenom länet fått 3 500 nya jobb. Det är i och för sig ett hyggligt resultat, men det är inte tillräckligt. Det visar att lokaliseringarna görs till tätortsregionerna och att svårigheterna är utomordentligt stora beträffande det inland där befolkningsuttunningen är starkast. Vi har nu försökt vidtaga åtgärder för att om möjligt kunna påverka utvecklingen även i detta avseende. Delegationen för statliga företag har bl.a. till uppgift att diskutera kring vilka produkter man kan bygga upp företag att lokalisera. Och jag tror det är ytterst angeläget att en del av dessa företag kan lokaliseras till de så nödvändiga stödjepunkterna i det norrländska inlandet. Vi är väl medvetna om att i den mån det blir möjligt — och utredningar pågår — att lokalisera större enheter inom exempelvis verkstadsindustrin och plastindustrin, så kommer lokaliseringarna framför allt att rikta sig till de större tätortsbildningarna. Men det är inte bara Norrbotten som efterlyser lokalisering av statliga företag eller — i den mån vi kan påverka utvecklingen därvidlag — lokalisering av företag inom det privata näringslivet eller inom kooperationen. Om någon vecka skall jag besvara en interpellation som gäller Ådalen, och där är anspråken Precis desamma. Och jag begriper des sa anspråk lika väl när de framförs från Ådalen och från Norbotten som när de framförs från Jämtland och Värmland. Det finns ju ändå, herr talman, något av en gemensam nämnare för både statlig, privat och kooperativ lokalisering: man måste ha produkter att bygga upp företagen kring. Ett utvecklingsarbete och en diskussion kring produktutveckling o. d. har också startats. En del av detta arbete kommer att ta tid — det får vi vara beredda på — och en del kan gå fortare. Beträffande vissa lokaliseringar är vi redan inne i förhandlingar och hoppas på resultat. Det viktigaste är nu att ansträngningarna görs med den styrka som är möjlig och i den skyndsamma takt som vi alla finner så utomordentligt angelägen. Det kan ibland — åtminstone när vi lyssnar till kritiken — verka som om ingenting hade gjorts exempelvis i Norrbottens län, som om samhället-staten hade glömt bort sitt ansvar för Norrbotten. Jag behöver säkerligen inte upplysa fru Marklund om de väldiga investeringar som under de senaste tio åren på skilda områden har företagits uppe i Norrbotten för att bygga upp goda samhällen. Serviceutbyggnaden via beredskapsarbeten har varit så omfattande att det i vissa kommuner knappast är möjligt att leta fram ytterligare beredskapsobjekt. Vi räknar med att detta är en positiv faktor i lokaliseringsdiskussionen om möjligheterna att åstadkomma en etablering av företag. Bakom denna satsning ligger självfallet samhällets ansvar för sysselsättningen i Norrbotten och gentemot kommunerna. Låt mig ange några siffror som publicerades i somras! I skatteutjämningsbidrag har under de senaste åtta åren nära en halv miljard kronor utgått till Norrbotten och till nybyggnad och förbättring av vägar nära 900 miljoner kronor. Till ordinarie investeringar i statsindustri och förvaltning har utgått 4300 miljoner kronor och till stöd för bostadsbyggandet nära 700 miljoner kronor. I fråga om beredskapsarbeten, 1 vilka de totala investeringarna är 1 400 miljoner kronor, har staten bidragit med 1,1 miljard kronor. Under åtta år har på detta sätt i form av skattelindring och stöd till produktiva investeringar bidrag från staten utgått med tillsammans omkring 7,5 miljarder kronor. Jag upprepar att detta inte har gjorts i insikt om att det skulle vara meningslösa satsningar, utan i full förvissning om att det skall möjliggöra en utbyggnad av aktiva, goda samhällsbildningar, i vilka det också skall finnas förutsättningar att bygga mer av differentierad industri. Det är således ett stort problem som jag här velat röra vid: obalansen. Jag har velat peka på de speciella förhållandena och de stora svårigheterna i Norrbotten, på ansträngningarna att genom beredskapsarbeten och andra åtgärder lindra de övergångsproblem som man har och på den aktiva lokaliseringspolitik — också innefattande statliga företag — som har bedrivits och som så aktivt som möjligt pågår.

Herr talman! Jag tror inte alls att man undervärderar dessa problem.

Inrikesministern hänvisar till uppgif ter om arbetslöshetssituationen i länet som enligt hans mening bestyrker det angelägna i att åtgärder vidtas. På den punkten instämmer jag helt med honom. Uppgifterna för kommande vinter ter sig sannerligen inte så ljusa att man med någon större glädje vill slå sig till ro med att projekt är under behandling. Jag är också helt överens om att denna fråga inte är ett problem enbart för Norrbotten, inte ens om man bara ser till de akuta svårigheterna där. En utflyttning av den omfattning det här gäller tillsammans med en befolkningsminskning av samma anledning i andra norrlandslän och på en del andra håll gör det nödvändigt att lösa sysselsättningsfrågorna för landet som helhet. I tätortsregionerna, där man tar emot denna flyttningsström, växer utbyggnadsproblemen :i =: motsvarande grad: bostäder, skolor, dyrbara sjukhusanläggningar o. s. v. måste anskaffas. Inrikesministern sade att han var glad över att jag inte fortsatte att försöka pressa fram uppgifter på hur många människor som i fortsättningen måste flytta från Norrbotten. Jag tycker att förhållandena sådana som man kan överblicka dem bara i år är tillräckligt illavarslande för att man inte skall behöva resonera om huruvida det är 45000 eller 60 000 människor som skall flytta. Naturligtvis har jag ingenting emot — snarare tvärtom — de satsningar som har gjorts på t.ex. beredskapsarbeten i norrlandslänen. Jag är också helt överens med inrikesministern om att det är samhället som har ansvaret för att dessa frågor löses och att man skall fortsätta med att satsa på beredskapsarbeten. Här kommer emellertid också kravet på en varaktig och meningsfull sysselsättning in i bilden. Vi får inte slå oss till ro med att vi satsar på beredskapsarbeten — vi måste också satsa på projekt som ger en varaktig sysselsättning.
Herr talman! Beträffande den fråga som fru Marklund senast tog upp råder inga delade meningar mellan oss. Jag har bara velat understryka att denna satsning självfallet inte hade gjorts, om man inte hade trott på möjligheten att åstadkomma varaktig och meningsfull sysselsättning för de människor som kommer att bygga och bo i våra skogslän. Från 1965 och under tiden närmast efter det vi hade genomfört den nya lokaliseringspolitiken lokaliserades en rad filialföretag till Norrbotten — till Kalix, Piteå och Luleå — alla inom verkstadsbranschen. Ett inte så ringa utbildningsarbete måste till för att få fram den arbetskraft som skulle sysselsättas i denna verksamhet. Hade vi inte fått en konjunktursvacka som påverkade hela vår industri är det möjligt att en fortsatt successiv lokalisering av sådana företag kunnat ske. Denna svacka hoppas vi att vi nu är på väg upp ur, och det innebär, tror jag, både att vi får möjligheter att diskutera ytterligare lokaliseringsobjekt på det privata området och att de undersökningar som görs på den statliga sidan skall mynna ut i de resultat som vi hoppas på och som gör det möjligt att lokalisera enheter till Norrbotten. Tillväxten i våra storstadsregioner observeras naturligtvis.

Samtidigt försöker vi motverka flyttningsrörelserna från skogslänen. Från statens sida har vi all anledning att uppmärk samma de kapitalförluster som kan göras om omflyttningen blir för snabb. Likaså måste staten mer än de privata företagen bevaka och beakta de sociala problemen för åtskilliga människor.